Herr talman! Catarina Rönnung säger tvärsäkert att Sverige bryter mot Bernkonventionen. Jag menar att vi i KU inte har sett någon utredning som visar att det är på det sättet. Det här är regeringens argument, kan man anföra. Skall vi då köpa det? Jag tycker att vi måste göra en självständig bedömning. Det vi har kommit fram till har inte visat att Sverige bryter mot Även om det skulle vara så, och även om det skulle vara så att Sverige för att uppfylla internationella konventioner borde ha hemligstämplat det här materialet från början, är inte det samma sak som att säga att regeringen har gjort rätt i det här fallet. Vi måste ju agera på ett sätt som sätter svenska medborgare i samma situation som utländska medborgare. Skall vi tillämpa en svensk grundlag på ett annat sätt än vi gjorde från början här skall vi ju först ändra reglerna, ändra den svenska grundlagen. Om nu regeringen har gått med på internationella konventioner som bryter mot svensk grundlag skall ju det rättas till innan man börjar tillämpa grundlagarna på ett annat sätt. Jag tycker att Rönnung och KU:s majoritet ger regeringen rätt att göra precis som den vill med tilllämpningen av svensk grundlag. Om någon råkar tycka annorlunda räcker det som argument för att strunta i tryckfrihetsförordning och annat. Detta är ingen rimlig hållning i längden.

Herr talman! Nej, jag har märkt att Catarina Rönnung inte riktigt delar min uppfattning på alla punkter. Catarina Rönnung inledde sitt anförande med att säga att hon hade fått e-post där man undrade om det verkligen var riktigt att regeringen funderade på att inskränka offentlighetsprincipen på grund av detta. Det här skriver vi om i vårt betänkande på s. 88. Den 16 april beslutade regeringen att tillkalla en kommitté för att kolla om man skulle behöva inskränka offentlighetsprincipen, bl.a. med utgångspunkt i det här med Scientologikyrkan, som ju egentligen är bakgrunden. Till syvende och sist är slutpunkten i den här frågan att regeringens agerande inte har lett till att vi värnar eller skyddar svensk grundlag och svensk offentlighetsprincip. I stället har det lett till att vi faktiskt begränsar dem. Därför är det oerhört svårt att se vilka svenska intressen som regeringen egentligen värnar. Rönnung säger att vi bryter mot internationell rätt, men vad är det vi värnar? Är det inte tvärtom så att regeringen offrar offentlighetsprincipen för att få en bättre behandling av USA:s regering, som i sin tur hoppas få den här sekten på sin sida?

Herr talman! Det ärende som nu debatteras handlar inte om den s.k. scientologibibeln. Det handlar inte heller om scientologirörelsen som sådan eller om vad vi tycker om den rörelsen. När vi analyserar och bedömer regeringens beslut om utrikessekretess har vi en skyldighet att se bakom hörnet, att se till följdeffekter, att se till konsekvenser. Nödvändigheten av detta gör sig särskilt starkt gällande när det som i detta fall ingår kontroversiella ingredienser. Det är då vår förmåga att tänka klart, att göra de rätta prioriteringarna och att göra en intellektuellt hederlig analys ställs på sin spets. Kan vi låta bli att ryckas med av ovidkommande hänsyn? Kan vi hitta och fokusera det väsentliga? Detta är normalt ingen konst när man bedömer frågor som saknar störande moment. Men det är just i ett fall som detta, där bilden hela tiden störs av en mängd sidofaktorer, som förmågan att sortera och plocka fram det relevanta utsätts för stora prov. Efter att ha lyssnat på det som hittills sagts av de föregående talarna vill jag gärna bidra med en bakgrund och några klargöranden. Detta ärende handlar om ett antal för Sverige mycket viktiga principer. Det handlar om den fortsatta respekten för offentlighetsprincipen i Sverige och ute i världen. Det handlar om hur Sverige upprätthåller skydd för den privata äganderätten. Det handlar om Sveriges internationella anseende. Om vi här i Sveriges riksdag skulle göra en bedömning av detta ärende utifrån våra synpunkter på scientologirörelsen skulle vi låta våra egna personliga åsikter om en viss företeelse äventyra flera grundläggande principer. Enligt min uppfattning vore detta mycket olyckligt. Det är viktigt att ärendet avgörs ur ett konstitutionellt perspektiv och med hänsyn till svenska intressen och ingenting annat. Hur börjar då historien som lett fram till att vi här i riksdagen diskuterar regeringens beslut om utrikessekretess? Internet är som bekant en starkt framväxande företeelse som i stora stycken förändrat världen. Informationen över Internet färdas blixtsnabbt och ofta utan kontroll. Detta har inneburit att en mängd nya problemställningar formulerats. Hur skyddar man informationen över nätet, och hur skyddar man rättigheter på nätet? Under våren 1996 gjorde en person i Sverige vissa av Scientologikyrkans skrifter tillgängliga på Internet. Dessa skrifter var då och är fortfarande opublicerade och upphovsrättsskyddade. Trots upprepade varningar vägrade ifrågavarande person att ta bort det upphovsrättsligt skyddade materialet från nätet. Han ansåg nämligen att han var moraliskt berättigad att bryta mot lagen, vilket han också uttryckligen angav i skrift. Detta ledde fram till ett rättsligt förfarande. Personen i fråga förbjöds av Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt att fortsätta med sina spridningsåtgärder. Såväl tingsrätten som hovrätten beslutade också att sekretessbelägga det opublicerade och upphovsrättsligt skyddade materialet. Trots domstolarnas beslut fortsatte personen emellertid spridningen. 1996 ingavs till riksdagen och som förorsakat så mycket debatt var en direkt följd av domstolarnas sekretessbeslut. Personen hade nämligen vid ett flertal tillfällen uttalat sin strävan att sprida materialet i så stor utsträckning som möjligt genom tillämpning av offentlighetsprincipen. När detta stoppades i domstolarna övergick personen till andra aktiviteter i syfte att kringgå domstolsbesluten. Personen har även fortsatt att till domstolarna skicka in mängder av dokument som innehållit opublicerat upphovsrättsligt skyddat material med anknytning till Scientologikyrkan. Han har t.o.m. begärt att få ut kopior av det han själv lämnat in. Detta trots domstolarnas sekretessbeslut som givetvis konsekvent tillämpats på allt ytterligare material som givits in i det pågående målet. Den ifrågavarande personens agerande har haft typiska rättshaveristiska kännetecken. I ett av Stockholms tingsrätts protokoll finns antecknat ett referat från ett samtal mellan en rådman och personen i fråga, varvid personen enligt protokollet uttalat att hans syfte med en viss framställning om utfående av kopior är att provocera rättsordningen som han anser vara otillräcklig när det gäller främjandet av hans egna syften. Jag har ett exemplar av protokollet i min hand. Herr talman! Hela detta ärende handlar om immateriella rättigheter. Men vad är då en immateriell rättighet? En immateriell rättighet går inte att ta på. Den är likväl egendom som människor har äganderätt till på samma sätt som till bilar, båtar och hus. En immateriell rättighet är följaktligen privat egendom, och det skydd som uppställts i vår rättsordning för all typ av äganderätt är ett uttryck för respekt för äganderätten och människors integritet. En immateriell rättighet kan vara upphovsrätt, dvs. rätten till ett skrivet verk. Det kan vara ett datorprogram eller något annat. Men det kan också vara skydd för ett varumärke, en firma, ett patent eller ett mönster. Skyddet för immateriella rättigheter har i allt högre grad blivit en global fråga. I takt med ökande handel över hela världen har upprätthållandet av skyddet när det gäller immateriella rättigheter utvecklats till en utomordentligt viktig beståndsdel inom ramen för det regelverk som styr internationell handel. Lika litet som ett företag investerar pengar i ett land där man riskerar att bankkontot tas i anspråk av staten eller av någon annan utan möjlighet att komma till rätta med detta, lika litet är ett företag intresserat av att investera i ett land som accepterar att företagets immateriella rättigheter ianspråktas på samma sätt. Betydelsen av värdet på immateriella rättigheter ökar explosionsartat. I många fall är ett företags existens helt baserat på värdet av dessa immateriella rättigheter. Värdet på Coca-Cola som företag är givetvis uteslutande relaterat till varumärket, inte till de maskiner som producerar drycken. På samma sätt är värdet av Microsoft helt avhängigt av upphovsrätten till de datorprogram som framtas, inte till de maskiner som används. På ett övergripande plan brukar man säga att mjukvaran får allt större betydelse på bekostnad av hårdvaran. Det är människors intellektuella prestationer som är avgörande. Dessa prestationer utmynnar ofta i immateriella värden såsom t.ex. upphovsrätt. Det är då naturligt att allt större krav ställs på skyddet för dessa värden och rättigheter. Detta har lett fram till ett antal internationella konventioner på området såsom Bernkonventionen Intellectual Property Rights, TRIPs, 1994. Sverige är anslutet till båda dessa konventioner. Enligt konventionerna åtar sig konventionsanslutna länder att tillse att ett tillräckligt skydd för immateriella rättigheter upprätthålls i hemlandet. Det är just dessa konventioner som är bakgrunden till de amerikanska reaktionerna mot Sverige i det nu aktuella ärendet. Det handlar inte i första hand om det förhållandet att upphovsrättsbrott har begåtts i Sverige, utan om regelsystemet och verktygen för att komma till rätta med upphovsrättsintrång. I detta fall är den amerikanska kritiken inriktad på att svenska myndigheter inte bara tillåter utan även aktivt medverkar till upphovsrättsintrång genom kopiering och tillhandahållande för allmänheten - detta under den i och för sig skyddsvärda offentlighetsprincipens hägn. För en utomstående framstår detta självfallet som absurt och i klar strid mot Sveriges åtaganden enligt Bernkonventionen och TRIPsavtalet.

Det finns faktiskt inte något reellt eller ens åberopat skäl i det aktuella fallet som vägts mot upphovsmannens rättigheter. Kopiering och utlämnande har skett automatiskt och tycks enbart ha sin upprinnelse i syftet att skapa förutsättningar för upphovsrättsintrång. Hela förfarandet skulle faktiskt kunna jämföras med att man hos Sveriges riksdag eller någon annan myndighet kan få en nyckel till en viss persons hus och när som helst få tillträde till denna persons privata bostad, och detta helt utan någon särskild anledning. Det är därför inte så konstigt att reaktionerna från principiell utgångspunkt blir starka. Utifrån ett liknande förhållningssätt skulle det lika gärna kunna röra Coca-Colas eller något mindre bryggeris hemliga recept som utan särskilt skäl ingivits till en myndighet. På samma sätt skulle en författares, t.ex. Astrid Lindgrens eller Jan Guillous opublicerade manuskript kunna inges till en myndighet för kopiering och spridning utan att myndigheten ens hade något ärende som rörde dessa skrifter. I de senare fallen skulle utrikessekretess inte kunna tillämpas, eftersom det rör sig om svenska subjekt, vilket naturligtvis gör problemet ännu mera påtagligt. Med anledning av det som har sagts här tidigare i dag vill jag passa på att tillägga att i enlighet med allmänna rättsgrundsatser inom folkrätten anses det faktiskt befogat att positivt särbehandla utländska subjekt. Detta främst på grund av att utländska medborgare inte har möjlighet att påverka utformningen av det svenska rättssystemet genom att delta i allmänna val. Det är bl.a. därför det behövs ett särskilt skydd för utlänningar. De amerikanska meningsyttringarna i detta ärende har varit av olika slag. Såväl amerikanska kongressmän och senatorer, som är ansvariga för immaterialrättsliga frågor, som en särskild myndighet som benämns USTR, vilket står för United States Trade Representative, har engagerat sig i saken. Det är svårt att hitta en motsvarighet till USTR i Sverige, men närmast kommer man att tänka på utrikeshandelsdepartementet. USTR har samma status som ett departement inom regeringen, även om USTR formellt inte är en del av Regeringskansliet. USTR har ett nära samarbete med the Department of Commerce, dvs. Handelsdepartementet, som främst sysslar med handel inom USA, medan USTR är ansvarigt för internationella handelsfrågor. USTR sorterar direkt under presidenten. USTR tillkom som en konsekvens av en särskild handelslag som antogs i USA på 1980-talet. I denna handelslag regleras bl.a. skyddet för amerikansk egendom i andra länder. Amerikanska företag är naturligen involverade i handel över hela världen, inte minst i länder som inte har någon stark tradition av skydd för civila rättigheter. Som exempel kan nämnas Kina, Brasilien, Chile och Ryssland. Omfattande piratkopiering och andra intrång i amerikanska företagsrättigheter i dessa länder har lett fram till en önskan och ett behov av utökat skydd för amerikanska intressen. De frågeställningar som det handlar om har först aktualiserats inom den amerikanska musik och filmindustrin - som ju är världsledande. När ett skydd utformas måste det givetvis vara generellt och oberoende av vilka länder, företag eller organisationer som har behov av att skydda sin egendom. Piratkopiering är ett mycket stort problem inom internationell handel. Den svenska regeringen har i departementspromemorian Ds 1998:24 också konstaterat att piratkopiering och annat olovligt utnyttjande av immateriella rättigheter är ett växande problem. I USA tar man frågan på stort allvar. USTR är ett organ som har till uppgift att bevaka amerikanska intressen i andra länder och samtidigt informera amerikanskt näringsliv om förhållandena i utlandet när det gäller skyddet och respekten för immateriella rättigheter. Som ett led i sin bevakning utger USTR varje år en särskild lista, populärt benämnd Watch List. På den listan noteras länder som av ett eller annat skäl inte anses hålla måttet när det gäller skyddet för immateriella rättigheter. Efter en placering på listan - som görs efter omfattande undersökningar - följer USTR upp utvecklingen och fattar varje år ett nytt beslut i placeringsfrågan. Om det efter det att en placering gjorts anses att ett land inte vidtagit rättelse kan en s.k. uppflyttning på listan ske. Det är alltså frågan om ett slags prioriterad observationslista. Om en listplacering inte anses tillräcklig, är det fullt möjligt att man från USA:s sida inleder ett särskilt rättsligt förfarande i Genève. Hela förfarandet är relaterat till frågan om huruvida ett land uppfyller sina åtaganden enligt Bernkonventionen och TRIPs-avtalet eller ej. Sverige är nu sedan den 1 maj för andra året i rad placerat på Watch List, eftersom USTR bl.a. konstaterat att svensk lag tillåter att opublicerade upphovsrättsligt skyddade dokument kopieras och lämnas ut av svenska myndigheter. Härutöver kan jag nämna att företaget Microsoft drabbats av omfattande piratkopiering i Sverige på Karolinska institutet, varvid det visat sig att det saknas tillräckligt effektiva rättsmedel för att ingripa mot piratkopiering. Detta är ytterligare ett skäl till att Sverige placerats på Watch List. Man kan fråga sig varför just USA har ett sådant speciellt förfarande som USTR och Watch List när inga andra länder har det. Detta kan man givetvis fundera över. Men faktum kvarstår att USA tillmäter dessa frågor stor betydelse, och den amerikanska administrationen ser som en av sina mest prioriterade uppgifter att skydda det amerikanska näringslivets intressen i andra länder. I botten finns faktiskt också avtal som medlemsländerna förväntas följa. USA har helt enkelt bestämt sig för att utifrån sitt perspektiv övervaka efterlevnaden av avtalen. Det står givetvis varje annat land fritt att också göra detta. Det handlar helt enkelt om på vilket sätt ett land vill tillvarata sina medborgares intressen i världen. Under de år som Watch List har varit i kraft har USTR också kunnat konstatera att listan har varit ett av de effektivaste instrumenten inom ramen för den arsenal av instrument som finns i den amerikanska handelspolitiken. Dessutom har USTR under ledning av Charlene Barchefsky genom ett antal handelsöverenskommelser öppnat helt nya och blomstrande marknader för amerikanska företag. Detta är i själva verket ett viktigt skäl till Clintonadministrationens popularitet - amerikanskt näringsliv blomstrar. Vad USTR och Watch List ytterst handlar om är politik och diplomati på den internationella arenan. USA försöker helt enkelt få gehör för sina synpunkter på sitt sätt, andra länder må välja andra sätt och prioritera andra områden. Detta är inte särskilt egendomligt. All utrikespolitik och diplomati går ju ut på att påverka i en eller annan form. Herr talman! Det har i debatten i dag framhållits att det är oacceptabelt att Sverige ger efter för vad som kallas amerikanska påtryckningar. Det har menats att vi inte skall tillåta USA att tala om för oss hur vi skall tillämpa vår grundlag och vår offentlighetsprincip. Det har det inte heller varit fråga om. Jag vill understryka att regeringen faktiskt har tillämpat svensk lag genom att sekretessbelägga det s.k. scientologimaterialet med hänvisning till 2 kap. 1 § sekretesslagen. Såsom det lagrummet är utformat handlar det om en diskretionär utrikesbedömning som lagligen är förbehållen regeringen enligt regeringsformen. Det handlar över huvud taget inte alls om att ge efter för några påtryckningar. Vi är inte tvingade att lyssna på de amerikanska synpunkterna. Vi kan lyssna, men vi kan också låta bli att lyssna. Sverige skall emellertid ta ställning utifrån sin egna utgångspunkter. Vi skall ta ställning utifrån svenska intressen, och det är precis detta som en majoritet i konstitutionsutskottet har funnit att regeringen har gjort i det här fallet. Regeringen har inte fattat sitt beslut enbart på grund av det förhållandet att USA har reagerat. Regeringen har givetvis även gjort en bedömning av de bakomliggande skälen till de amerikanska meningsyttringarna. Det är då alldeles tydligt att Sverige har ett problem när det gäller vissa internationella konventioner. Men det är upp till oss i Sverige om vi skall hantera problemet eller inte. Det är upp till oss i Sverige om vi vill kunna behålla respekten för vår offentlighetsprincip och om vi skall kunna arbeta med framgång för större öppenhet inom exempelvis Europeiska unionen. Det är upp till oss i Sverige om vi skall få hit fler utländska investeringar. Det är upp till oss i Sverige om vi skall få fler arbetstillfällen. Vi kan vara säkra på att om vi fortsätter att tillämpa offentlighetsprincipen på det sätt som hittills skett när det gäller vissa av våra myndigheter, kommer t.ex. inget EU-land att lyssna på våra synpunkter när det gäller förslag till ökad öppenhet inom EU. Man kan livligt tänka sig att i många utlänningars ögon riskerar offentlighetsprincipen att bli liktydig med en öppning för oegentligheter, dvs. hur man kan komma runt lagliga hinder att offentliggöra vissa dokument. Utländska investerare behöver naturligtvis inte förlägga sina investeringar till Sverige. Det finns många andra länder att välja på. Men det är upp till oss i Sverige om vi vill försöka locka hit t.ex. fler amerikanska investeringar. Vi kommer inte att få fler utländska företag att förlägga sina investeringar till Sverige om de får klart för sig att skyddet för deras värdefullaste tillgångar äventyras i vårt land. Herr talman! I denna typ av ärenden skall vi naturligtvis i första hand analysera om regeringen handlat på ett konstitutionellt riktigt sätt. Det har en majoritet i KU funnit att regeringen har gjort. Men vi får inte heller glömma bort allmänna svenska intressen, dvs. försvaret av svensk ekonomi och svenska rättstraditioner. Det tycks vara vissa talare i kammaren som är beredda att åsidosätta sådana viktiga intressen för Sverige bara för att de inte tycker om USA eller scientologirörelsen.

Herr talman! Det här ärendet har fått enorma dimensioner. Nu handlar det om jobben och ekonomin i Sverige. Om det skall bli några utländska investeringar i landet. Det finns nästan ingen gräns för vilken betydelse Scientologibibeln kan ha för svenska nationen. Hela Jerry Martingers resonemang bygger på en enda sak, nämligen att det går att likställa scientoligrörelsen med ett företag. Om det inte går, faller allt. Då håller inte Coca-Cola-jämförelsen. Då håller inte resonemanget om privata investeringar i Sverige. Då håller inte det övriga heller. Det är på denna punkt som många ledande jurister i Sverige säger att det sker en felbedömning. Scientologirörelsen är inte något företag. Det är en religiös organisation. Det är därför tillämpningen av offentlighetsprincipen har blivit sådan i Sverige. Hade det varit fråga om Coca-Colas hemliga recept, hade det inte blivit fråga om offentlighet. Det är min bedömning, och det är flera ledande jurister som har uttalat sig i den riktningen. Jag tycker att Jerry Martinger glömmer den grundläggande frågan.
Herr talman! Jag har inte på något sätt likställt scientologirörelsen med ett företag. Men däremot har jag påpekat att såväl företag som exempelvis författare har ett immaterialrättsligt skydd.
Herr talman! Det är från utgångspunkten att det här är ett företag som man kan föra resonemanget vidare om att vi också skulle förlora i en internationell konflikt kring Bernkonventionen. Vad Jerry Martinger har gjort här i talarstolen är att redovisa scientologirörelsens mycket gedigna argument för sin sak. Något annat är det just inte. Det är inte tal om att det är viktigt att värna offentlighetsprincipen. Jag tycker att man måste ha båda de frågorna i åtanke om man skall få respekt för att konstitutionsutskottet skall göra en totalbedömning i frågan.
Herr talman! Det är bl.a. för att vi skall få en internationell respekt för vår offentlighetsprincip som jag har pratat så som jag har gjort. Jag menar att det sätt på vilket offentlighetsprincipen har använts i det här speciella ärendet gör att respekten för den minskar.
Herr talman! Den långa föreläsning som Jerry Martinger höll för oss var törhända ett försök till ett effektivt försvarstal för USA och scientologirörelsens ståndpunkter. Men kontentan av detta anförande är när Martinger kommer fram till sina konklusioner. Han säger att det är upp till Sverige att besluta om det här. Sedan lägger han till en del saker som implicerar vad som skulle hända om vi inte beslutar som USA vill. Det är alltså upp till Sverige om vi skall få flera utländska investeringar, om vi skall ha respekt i övriga Europa, hos handelspartner, osv. Vad Martinger säger är att Sverige skall dansa efter USA:s pipa, och om vi inte gör det - vilket vi själva kan avgöra - går det inte bra för oss. Jag tror att Sverige kanske inte skall ha en sådan attityd när det gäller vaktslåendet om sina grundlagar och vaktslåendet om sin nationella suveränitet. Jag tror att vi måste hävda vår rätt att göra självständiga bedömningar. Det är det som detta ärende handlar om. Det framhålls i reservationen att regeringen i sig har rätt att tillämpa sekretesslagstiftningen i det här fallet och också har skyldighet att göra en bedömning utifrån det. Men vad det handlar om är om regeringen skall göra det på eget initiativ, i oträngt mål och efter en självständig analys, eller om den först skall göra en analys och sedan strax därpå, efter påtryckningar utifrån, böja undan för dem och ändra sin ursprungliga analys.
Herr talman! Nu pratar Kenneth Kvist på ett sätt som han själv inledningsvis sade att man inte skulle göra. Nu börjar han plötsligt tycka att det hela är så otäckt, därför att det handlar om handel, andra aspekter än de han själv har tänkt sig, USA osv. Det är enligt min mening uppenbart att de svenska reglerna om offentliga handlingar och sekretess behöver ses över och harmoniseras. Regeringen har för övrigt tillsatt en utredning i det avseendet. Det finns ett grundläggande problem, och det ser varken Kenneth Kvist eller Peter Eriksson. Det är den brist på systemharmoni som finns i den svenska sekretesslagen. Sekretessbestämmelserna gäller ju för varje myndighet eller varje ärendetyp för sig. Ett utmärkt exempel på det är den absurda situation som uppstod i Stockholms tingsrätt. Som jag tidigare sade lämnades material in till Stockholms tingsrätt, som är en mycket stor tingsrätt. Det som lämnades in till den särskilda administrativa avdelningen blev offentligt, men det som lämnades in till den avdelning där det s.k. scientologimålet pågick hemligstämplades. Det gjorde att om man bara gick till rätt avdelning en trappa upp i huset fick man ut handlingarna, men om man gick till den andra avdelningen fick man inte ut handlingarna. Här finns ett stort problem i den svenska lagen som man måste försöka komma till rätta med. Med den regeltillämpning som sker i dag skulle människor från Sverige och hela världen kunna komma med busslaster av handlingar och lämna in dem till svenska myndigheter, som skulle inregistrera och tillhandahålla dem som offentlig handling. Det är naturligtvis någonting som i mycket stor utsträckning undergräver förtroendet för den svenska offentlighetsprincipen. Det är självklart att man i utlandet skrattar åt sådant.
Herr talman! Jag vill betona att anmälan inte är intressant därför att den handlar om scientologirörelsen eller om USA. Den är intressant ur den principiella aspekten: Var går gränserna när regeringen fattar beslut som den har rätt att fatta, när den skall göra det självständigt eller efter påtryckningar utifrån? Jag kan hålla med om att det finns saker som tycks vara förenade med dålig logik, i och med detta att olika myndigheter har rätt att tillämpa offentlighetsprincipen efter eget skön och det därmed kan bli olika behandling. Jag är däremot inte alls säker på att jag kommer till den slutsatsen - som jag möjligen anar men som jag hoppas är felaktig - att det leder till en inskränkning i offentlighetsprincipen. Visst kan det finnas den typen av problem och den typen av skenbar eller verklig brist på logik eller konsistens i rättstillämpningen här. Det kanske också får utredas, men inte i en för offentlighetsprincipen inskränkande och menlig riktning.
Herr talman! Kenneth Kvist, och även Peter Eriksson i viss utsträckning, tyckte att det var konstigt att jag pratade i ett vidare perspektiv, om handel osv. Det gjorde faktiskt Catarina Rönning också för en stund sedan. Jag tror att det är viktigt att man ser det här i ett vidare perspektiv, för att förstå regeringens handläggning av ärendet. Vi skall inte bara sitta och titta på hur regeringen har handlagt ärendet, om den har gjort vad den har rätt till eller inte, utan vi skall försöka se bakom hörnet också. För att förstå hur regeringen har resonerat måste man se saken i detta vidare perspektiv, med allmänna konsekvenser för Sverige osv. Om man läser i den av mig tidigare åberopade departementspromemorian finner man att regeringen skriver så här: "Frågan om ett effektivt skydd för de immateriella ensamrätterna kan också ses i ett vidare perspektiv. Indirekt kan brister i eller avsaknad av möjligheterna att skydda rättigheterna bromsa utländska företags vilja att investera i Sverige, särskilt kan detta gälla om andra länder i vårt närområde har en sanktionsmöjlighet som inte finns i Sverige. Det är därför, från flera utgångspunkter, av stort intresse för samhället att de som innehar immateriella ensamrätter i Sverige också har effektiva möjligheter att försvara sina rättigheter här. Det är också ett viktigt inslag i den svenska inställningen till intrång i de immateriella ensamrätterna att näringslivet självt bör ingripa mot intrång och att staten därvid bör tillhandahålla näringslivet effektiva åtgärder för att komma till rätta med intrången." Det är intressant att läsa det här, därför att då förstår man i ännu högre grad hur regeringen har resonerat när den har sekretessbelagt scientologimaterialet. Om varken Kenneth Kvist eller Peter Eriksson litar på att jag har tänkt rätt när jag har försökt förstå regeringen, kan de i alla fall tro mig nu, när jag läst innantill i regeringens egen promemoria. Det är så här man har tänkt.

Herr talman! Hur diskuterar man något som man inte får diskutera? Det frågar man sig inför den här debatten i dag i kammaren som gäller konstitutionsutskottets granskningsbetänkande i den delen som tar upp den s.k. scientologbibeln. Även om just ordet bibel inte är relevant i det här sammanhanget väljer jag ändå att använda mig av den benämningen då scientologbibeln i dag är ett etablerat uttryckssätt. Det gör det också lättare att förstå vad diskussionen handlar om. Vi får gå omkring frågan som katten kring het gröt med risk för att debatten blir obegriplig för alla dem som försöker att följa denna spännande debatt. Men vi får göra ett försök att hantera frågan utan att kliva över hemligstämplarna. För att göra scientologfrågan mer tillgänglig kommer jag därför att ge litet mer allmänna reflexioner över rörelsen som bakgrundsinformation. Det är nog ganska nödvändigt, inte minst efter Jerry Martingers inlägg här tidigare. Detta handlar om en organisation som gömmer sig bakom olika epitet. Det är inte lätt att veta om det är en religion eller om det är ett företag. Eller är det någonting mitt emellan? Men det är i alla fall en organisation som inte vill bli granskad, en organisation som missbrukar juridiken, en organisation som har en egen underrättelsetjänst, vilket vi kunde se i ett väldigt intressant TV-program nyligen. Det är också viktigt att slå fast att regeringen inte hade formell rätt att hemligstämpla scientologbibeln. När regeringen fattade beslut om att hemligstämpla den sade jag att det inte var särskilt modigt av regeringen att göra så. Det omdömet står kvar. Flera talare har här talat om de starka amerikanska intressen som ligger bakom den här frågan och vilka kontakter som har förekommit. Men det borde ändå vara pinsamt för USA:s ambassad att behöva agera springpojke åt scientologerna som i dag är fallet. Till sitt försvar säger ambassaden att man ser på scientologbibeln som på alla andra produkter, typ Coca Cola. Men det är inte jämförbara saker. Detta är två helt skilda ting, och man agerar inte på samma sätt från Coca-Cola som man gör från scientologerna. Jag tycker att det finns en avsevärd skillnad mellan scientologerna och Coca-Cola. Det är inte rättvist gentemot ett företag som Coca-Cola att göra den jämförelsen. Klokt nog har ambassaden i alla fall nyligen i en kommentar till mig dementerat att man skulle komma att driva rättsliga processer mot enskilda svenska riksdagsledamöter med tilläget: "inte som det ser ut för närvarande". Lek med tanken att det skulle ske motsvarande påtryckningar på amerikanska kongressledamöter! Lek också med tanken att en annan organisation med en ambassad på svensk mark i ryggen skulle kartlägga svenska medborgare, inte minst riksdagsledamöter! Vad skulle det då benämnas, underrättelseverksamhet? Jag tycker faktiskt att det är dags att ställa den frågan rakt ut. I tidningen Arbetet den 14 maj 1998 fanns det belägg i en insändare för att scientologerna försöker att kartlägga mig, något som jag inte är ensam om att ha upplevt mig vara utsatt för. Men eftersom saken har den här karaktären är detta mycket svårare att leda i bevis. Det är väldigt oroande att det står i KU:s text att man ger en öppning för att gå scientologerna till mötes med lagstiftning. Det är skrämmande att så är fallet. Även om vi nu har hört Catarina Rönnungs förklaring känner jag mig inte lugnad så länge denna koppling kvarstår. Men vi skall kanske tacka regeringen för hemligstämpeln. På så sätt har fokus hamnat på scientologerna och flera av oss har insett att rörelsen har många frågetecken omkring sig. Även medierna har granskat denna rörelse i och med att man samtidigt granskade KU:s handläggning av det hela. Herr talman! Att lära människor att välja sina ledare ger inte något bra resultat. Folkopinionen styrs av människors reaktiva medvetande och är därmed irrationellt. Detta uttalande är hämtat från de centrala direktivet i scientologirörelsens medlemsorganisation. Den som står bakom citatet är L Ron Hubbard, grundaren av scientologirörelsen. På senare tid har rörelsen diskuterats livligt - och inte bara här i riksdagen - inte minst i samband med att en privatperson hösten 1996 lämnade in den s.k. scientologbibeln till riskdagen. Därmed gjordes den till offentlig handling. Sedan dess har medlemmar ur scientologikyrkan ockuperat skriften genom att sitta och läsa den i skift. På så sätt har de blockerat svenska medborgares - inklusive riksdagsledamöters - möjlighet att ta till sig informationen i skriften. Det är synd, och det ger mig ytterligare vatten på min kvarn när det gäller känslan av att scientologerna är en högst odemokratisk organisation vars uppgift och ändamål kan ifrågasättas. Just detta att det väldigt mycket mera handlar om en känsla än fakta gör att det är svårt att få fram ett bra underlag. Det beror på att det är en sluten och mycket välorganiserad rörelse. Insynen är minimal och förgreningarna många, troligen långt fler än vad vi har en aning om. Klart är i alla fall att det handlar om ett nätverk inom många olika branscher och på många olika nivåer i samhället. Jag vill ge några exempel med tanke på den karaktär som frågan ändå har. Man har en länkrörelse som kallas Narconon. Man jobbar inom rekryteringssektorn. Man gör personlighetsundersökningar i en hel del företag. Man driver barnomsorgsverksamhet och en skola. Man har sminkföretag. Denna rörelse finns på så många olika sektorer i vårt samhälle att det är väldigt svårt att ha en överblick över det hela. Jag tycker att vi måste våga värna de demokratiska idealen och rättigheterna till insyn, nu kanske mer än någonsin. Den möjligheten finns ju inte när det gäller scientologirörelsen, och det oroar mig. Men jag tycker att det är viktigt att Sveriges riksdag står upp och försvarar grundlagarna mot antidemokratiska inslag. Den här frågan har visat att fallet inte alltid är så att man vågar stå upp och slåss för våra grundlagar mot en organisation av den här typen och mot de påtryckningar som jag antar att vi allihop har varit utsatta för.

Herr talman! Det har varit en livlig debatt om den s.k. scientologbibeln. Det har tagits upp mycket stora och viktiga frågor. Det är ju inte ovanligt att stora och viktiga frågor väcks av ett relativt litet ärende som detta. I min inledning och i mitt senare replikskifte med Peter Eriksson har jag försökt att utveckla hur jag och Folkpartiet har sett på den här frågan under konstitutionsutskottets granskning. Jag tycker att man nu i slutskedet kan konstatera att den synnerligen endimensionella bild som Peter Eriksson och delvis Kenneth Kvist har försökt att ge av den här frågan inte är en rimlig utgångspunkt för en seriös debatt. När det sedan gäller frågan om vi kan föra debatt eller inte - jag tänker då närmast på Carina Häggs inlägg om hur mycket det är som är sekretessbelagt - har KU gjort en insats genom att se till att så mycket som möjligt av materialet är offentligt. Peter Eriksson har helt rätt i att det var ett intermezzo under resans gång där Peter Eriksson och jag stod på samma sida för att se till att det blev större offentlighet. Men vi har skilt oss på den punkten. Det har gällt huruvida man skall ge offentlighet åt den svenska regeringens bedömning och den svenska förhandlingspositionen. Den debatten kan vi i och för sig föra, men det - och då vänder jag mig återigen till Carina Hägg - är möjligt att föra den här debatten om man vill föra den. Det är möjligt att tränga in i frågan utan att man vet exakt hur den svenska regeringens bedömer sin förhandlingsposition, om det skulle bli en internationell tvist om detta. Kenneth Kvist m.fl. har uppehållit sig vid uttryck som påtryckningar och annat, och det är väl ingen tvekan om att det är världens enda kvarvarande supermakt som har varit aktiv på den här punkten. Men i sig är det inget konstigt om ett annat land har skrivit under en konvention som också vi själva har skrivit under påpekar sin uppfattning för Sverige. Oavsett om landet är USA eller andra exempel som har nämnts i dag som Danmark, Island eller Botswana har man faktiskt rätt att påpeka detta, precis som Sverige har rätt att påpeka det för ett land som har skrivit på en konvention eller ett avtal med oss som de inte följer. Att hela tiden tala om påtryckningar tror jag är ett sätt att blockera en diskussion i stället för att kunna komma längre fram i den. Herr talman! Peter Eriksson förde ett kortare resonemang som avbröts av replikreglerna. Det gällde frågan om läskedrycker eller inte. Detta skulle jag vilja fortsätta att diskutera med Peter Eriksson. Om jag förstår hans argument rätt menar han att läskedrycksrecept redan är skyddade i Sverige. Jag förmodar att det underförstått ligger att han tycker att det är en bra ordning att det finns skydd för läskedrycksrecept, men att det skall gälla en annan princip för böcker, symfonier eller annat. Jag skulle vilja diskutera bägge dessa frågor med Peter Eriksson i syfte att vinna så mycket klarhet som möjligt i den här debatten och bidra till att den blir så seriös och inträngande som möjligt. Först och främst tror jag inte att det är alldeles säkert att Peter Eriksson har rätt i att frågan om läskedrycksrecept skulle hanteras på ett helt annorlunda sätt. Vi har, herr talman, sedan början på 90-talet en lagstiftning om företagshemligheter. Den gäller framför allt i de fall där myndighet eller andra har anledning att ta in material från företag. Det finns argument för att ha den typen av lagstiftning som innebär att det, om man skickar in uppgifter av olika slag, inte i onödan skall behöva skada företaget, om det inte är något brottsligt eller liknande som är inblandat i det hela. Vad som skulle hända i den exakta parallellen till dagens diskussion, dvs. om någon lämnade in någonting som inte alls har med myndigheten att göra till tingsrätten i Stockholm, kronofogdemyndigheten på Södermalm eller kommunalhuset i Falkenberg eller vad det kan vara, är en fråga som inte alls är så utredd som Peter Eriksson vill ge sken av. Jag tror att det finns risk för att det blir precis samma sak i det fallet, nämligen att tillgången till materialet är likartad med den som initialt har varit när det gäller scientologimaterialet. Detta är en juridisk teknisk fråga, och jag vill gärna höra vad Peter Eriksson har för argument för sin ståndpunkt. Men principiellt viktigare för två parlamentariker som Peter Eriksson och jag är förstås om det är en rimlig ordning. Peter Eriksson talar ju på något vis om den som ett försvar för sin ståndpunkt. Skulle Peter Eriksson vilja ha det på det viset att den som lämnar in ett läskedrycksrecept på något ställe i Sverige där det inte hör hemma omedelbart skulle få skydd för detta, medan det inte skulle vara skydd om någon lämnar in någon annans nyskrivna symfoni, bok eller dataprogram? Jag skulle i så fall gärna vilja höra argumenten för den ståndpunkten.
Herr talman! Bo Könberg upprepar argumentet att det bakom anmälan skulle ligga någon sorts antiamerikanism eller liknande. Så är det ju inte, utan frågan handlar om hur regeringen hävdar grundlagen. Regeringens rätt att använda sig av sekretesslagstiftningen är inte satt i fråga, för den rätten har regeringen. Jag har aldrig haft någon annan mening. Men här blir det ju komplicerat eftersom denna rätt används som ett svar på andras påpekanden. Jag ifrågasätter inte heller USA:s rätt att påpeka saker för den svenska regeringen, men frågan är om den svenska regeringen måste darra på manschetten så fort det görs ett påpekande därifrån. Vad konstitutionsutskottet bör bedöma är hur lättvindigt vi skall ge upp vårt försvar av grundlagen. På sätt och vis har det väl kanske med USA att göra. Det är väl så, som Jerry Martinger säger, att ingen makt har USTR och Watchlist och ingen utnyttjar sin stormaktsposition på det cyniska sätt som USA ofta gör för att klämma åt andra länder, bl.a. i handelspolitiska sammanhang. Men det är en annan fråga och en annan debatt.

Herr talman! Vi tycks vara överens, åtminstone Kenneth Kvist, jag och större delen av utskottet, om att regeringen inte har brutit mot de grundlagar som vi har genom de beslut som man har fattat. Sedan kan man förstås vara för eller emot själva beslutet. Det var inte riktigt mitt syfte att stämpla Kenneth Kvist som antiamerikan. Det är möjligt att han är det, men det var inte mitt syfte att göra det. Jag ville bara peka på att jag tror att en del av denna debatt faktiskt har att göra med att det gäller USA i det konkreta exempel som nu har dykt upp och inte någon dansk läskedryck, något belgiskt nyhetsbrev eller annat. Det gäller en rörelse som jag tror att många på goda grunder har anledning att känna sig kritiska mot. Jag tog upp detta därför att Kenneth Kvist tidigare under dagen har talat om påtryckningar och om att slå vakt om vår suveränitet etc. Jag tror också att Kenneth Kvist har talat om att det är en skam för KU, och det har talats om stora skälvan som skulle ha drabbat oss. Carina Hägg var inne på att vi alla är utsatta för påtryckningar. I så fall har de lyckats missa mig i alla fall. Jag tror att hela den här bilden har att göra med att det är en stormakt som det är fråga om. Om Kenneth Kvist och jag nu är överens om att det är fullt legitimt för USA, Botswana eller Sverige att i ett annat land påpeka, om man nu har den uppfattningen, att det verkar som om landet har skrivit på ett avtal och inte följer det, så får vi en mycket bättre debatt.
Herr talman! I det internationella umgänget har väl staterna rätt att påpeka olika saker för varandra, precis som Bo Könberg kan säga till mig att jag har fel. Men jag har ju samtidigt rätt att hävda att Bo Könbergs uppfattning att jag har fel är felaktig och därmed stå fast vid min ursprungliga ståndpunkt. Det är på den punkten som jag menar att den svenska regeringen brister. Det här ärendet blir ju litet speciellt för här har det ju inte satts i fråga regeringens rätt att fatta ett beslut. Detta beslut som regeringen har haft rätt att frångå berör just själva försvaret av den svenska konstitutionen. Det som den här debatten fokuserar på och som vi kanske borde inrikta oss mer på är hur den svenska konstitutionen skall försvaras och hur regeringen skall uppträda för att värna vår grundlag. Det är i detta avseende som vi reservanter menar att regeringen har brustit. Regeringen måste kritiseras därför att den så lättvindigt har fallit till föga för tillåtliga påpekanden från andra länder.
Herr talman! Låt oss föra den debatten, och låt mig få pröva samma fråga på Kenneth Kvist som jag redan har ställt till Peter Eriksson. Det är en fråga som jag är övertygad om att jag kommer att få svar på av Det blir stå starka ord när man talar om att försvara den svenska grundlagen, vår svenska regeringsform osv. För att ta den konkreta frågan: Är det så att Kenneth Kvist tycker att det är en oerhört central del av den svenska offentlighetsprincipen att ett inlämnat läskedrycksrecept eller en nyskriven symfoni som tillhör någon annan skall vara öppen för allmänheten? Är det berättigade ord som har sagts i dag, att det vore en oerhört tragisk utveckling etc.

Herr talman! Det är några saker som Bo Könberg har sagt som jag måste kommentera. Han säger att man från USA:s sida har rätt att påpeka vad man tycker, och så är det naturligtvis. Men jag tycker inte att USA har stannat vid att bara göra påpekanden utan det verkar vara betydligt mer. Skall man tro Jerry Martinger handlar det om att man hotar med både det ena och det andra.
Herr taman! För min del är den här frågan kanske extra känslig, eftersom jag tycker att offentlighetsprincipen har urholkats under de senaste åren i flera steg, bl.a. i samband med EU-medlemskapet. Om vi nu får en urholkning också i det här avseendet tycker jag att det är ett steg åt fel håll. När det gäller jämförelsen med Coca-Cola gör jag och flera ledande jurister bedömningen att jämförelsen inte håller, utan man borde från en svensk myndighets sida ha agerat på ett annat sätt än vad man har gjort i det här fallet. Det tycker jag verkar vara en rimlig bedömning av hur den svenska offentlighetsprincipen skall tolkas. I det här fallet har det inte handlat om företagshemligheter, utan om någonting helt annat. Då bör öppenhet gälla.
Herr talman! Huruvida USA har gjort mer än påpekat kan man väl diskutera. Det som jag tycker har förekommit i den allmänna debatten har varit diskussioner om ifall man från amerikansk sida eventuellt skulle använda sig av de internationella tvisteorgan som har inrättats med svenskt stöd för att bygga under sin ståndpunkt, eller försöka få rätt enligt sin egen mening. Jag tänker på organen inom WTO. Det är klart att man kan säga att det är ett hot om någon säger att man vill gå till domstol om man inte blir överens, men det är fullt legitimt för stater som tycker att andra stater uppför sig fel. Därför har man inrättat det civiliserade förfarande som en tvistelösning förstås innebär. Jag försökte få svar från Peter Eriksson, och jag fick det nu på en av de två frågor jag ställde. Den handlade om hur det är i verkligheten med det här läskedrycksreceptet. Vi har uppenbarligen olika bilder. Min bild är den jag gav uttryck för alldeles nyss i talarstolen: Om man skulle lämna in ett dokument med ett läskedrycksrecept från Pommac, Coca-Cola, Carlsberg eller vad det nu kan vara till en myndighet som inte har med saken att göra så tror jag att det skulle bli samma problematik som den vi nu har ägnat någon timme åt att diskutera. Min andra fråga, om ifall Peter Eriksson tyckte att detta är en rimlig ordning, fick jag inte svar på. Om det nu är som Peter Eriksson tror, dvs. att man inte kan göra så här med läskedrycksrecept, men att man kan göra det med s.k. scientologbiblar, med nyskrivna symfonier och tragedier osv. - är det då rimligt? Tycker Peter Eriksson att han vill ha en sådan lagstiftning?
Herr talman! Bo Könberg! Om det visar sig att jag har rätt i den här frågan - dvs. att svenska myndigheter om de går efter lagen inte skulle agera på samma sätt om det handlade om Coca-Colas företagshemligheter - är Bo Könberg då i sin tur villig att ändra åsikt i frågan? Jag uppfattar att Coca-Cola-argumentet har varit bärande. På den andra frågan, om ifall detta är en rimlig ordning, är svaret ja. Jag tycker att det är rimligt. Det är rimligt att vi har offentlighetsprincipen och öppenheten som utgångspunkt. I undantagsfall som t.ex. företagshemligheter är det också rimligt att man kan ha rätt att hålla dem hemliga även i Sverige.
Herr talman! Det som jag försöker få fram i det här senaste replikskiftet är om Peter Eriksson har några goda argument för uppfattningen att läskedrycker, som förstås är en mycket viktig och värdefull produkt, men inte självklart lika väsentlig för åtminstone en del av mänskligheten som symfonier, romaner osv., skall ha ett helt annat skydd än de senare. Det är det som jag vill få utrett. Jag har svårt att se Peter Erikssons argument. Jag tror att det kan ha att göra litet grand med orden företag och Coca-Cola. Det är möjligt att bilderna har lett fel. Som Jerry Martinger har utrett - och i den delen instämmer jag helt med honom - handlar upphovsrätt och intellektuella rättigheter ju om saker som både företag och individer kan ha. Det är inte så att företagshemligheter bara är någonting som är förknippat med aktiebolag, utan det kan också vara förknippat med Astrid Lindgren, som jag påpekade. Det är den poängen jag har velat få fram.
Herr talman! Eftersom jag blev apostroferad ännu en gång av Kenneth Kvist vill jag göra en komplettering. Kenneth Kvist talar hela tiden om påtryckningar från USA:s sida. Men vad det ytterst handlar om är politik och diplomati på den internationella arenan. USA har - och det är inget märkligt med detta - helt enkelt försökt få gehör för sina synpunkter på sitt sätt. Vi i Sverige må välja andra sätt att försöka få våra synpunkter hörda. All utrikespolitik och diplomati går ut på att påverka i en eller annan form. Sverige brukar ju självt omhulda principen att man genom diplomatiska medel skall försöka åstadkomma förändringar i olika avseenden. Till föregående talare vill jag säga att det inte heller är särskilt konstigt att den enskilde, i det här fallet scientologerna, försöker förmå politiker att vidta diplomatiska åtgärder. Det sker dagligen. I andra sammanhang är det inte scientologer man hör talas om, men det sker som sagt dagligen från alla möjliga organisationer, föreningar osv. Jag är säker på att det finns många ledamöter i Sveriges riksdag som skulle vilja överföra sina hjärtefrågor till andra länder genom diplomatiska medel om detta vore möjligt. Säkert har Kenneth Kvist själv flera sådana frågor.
Herr talman! Jag tycker att man flyr från själva den principfråga som vi diskuterar. Det handlar inte om försök att påverka eller att medborgare använder vissa kanaler, utan det handlar om att Sveriges regering har fått ett material insänt och fattat ett beslut enligt svensk grundlag. Sedan utsätts den för de här försöken att påverka. Som Jerry Martinger säger har USA sitt sätt att påverka. Han har ju tidigare berättat om hur oerhört mäktigt USA är, och vilken arsenal av hot landet kan sätta i verket om man inte dansar efter dess pipa. Därför är Jerry Martingers slutsats den att Sverige naturligtvis måste dansa efter USA:s pipa, eftersom USA har de här medlen att påverka. Herr talman! Som jag sade i en tidigare replik för länge sedan till Peter Eriksson är det klart att det har en betydelse att det gäller USA. Inga andra länder uppträder nämligen som någon sorts världspolis eller övermakt över andra stater i omvärlden. Jag tror att den svenska regeringen skulle ha agerat på ett helt annorlunda sätt om det hade rört sig om något av de många andra, fast mindre, länder som omnämnts i sammanhanget. Då hade Sverige vågat stå upp för sina principer och sin grundlag. Men i det här fallet gör Sverige inte det. Det är det som jag menar är klandervärt.
Herr talman! Kenneth Kvist säger att han tycker att det är så konstigt att regeringen ändrade sig från att först ha lämnat ut scientologihandlingarna till att sedan sekretessbelägga dem. Jag kan naturligtvis inte svara på vilka överväganden som har legat bakom regeringens åtgärder eller beslut i ärendet. Men jag kan mycket väl tänka mig att regeringen inte från början var helt medveten om handlingarnas karaktär. Scientologihandlingarna är säkert inte så lätta att förstå sig på. Regeringen var säkert inte från början införstådd med att det handlade om upphovsrättsligt opublicerade handlingar innan detta påtalades.
Herr talman! Jag har inte sagt att det är något konstigt med att regeringen ändrar sig. Det är inte särskilt mystiskt. Men den har ändrat sig därför att den varit utsatt just för påverkan från ett annat land.

Herr talman! Det jag menar är att det inte behöver vara så att att regeringen blev medveten om problemet först när de amerikanska kontakterna togs. Det kan också förhålla sig på det sättet, att regeringen helt enkelt inte omedelbart insåg att det handlade om upphovsrättsligt opublicerade handlingar, men att man gjorde detta litet senare oberoende av de amerikanska påpekandena.. Det måste man nämligen bli medveten om för att man skall kunna fatta ett beslut enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen. Det är ju ett väldigt stort ingripande, och det är ingenting som man kan bedöma på en kafferast.

Herr talman! Jag kan dela Catarina Rönnungs uppfattning i ett avseende, nämligen att det är en debatt som rör utomordentligt viktiga principer. Och jag tror att denna granskning har varit nyttig.

Det kan nog starkt ifrågasättas om det har med denna upphovsrätt att göra, eftersom det i de internationella avtal som vi har anslutit oss till sägs att det skall vara likabehandling mellan medborgare i olika länder. Men här särbehandlar vi alltså utländska medborgare förmånligare än de egna när det gäller denna sak.

Herr talman! Catarina Rönnung försökte göra något slags sammanfattning av denna debatt. Jag känner bara att jag inte kan instämma i detta försök till sammanfattning. Jag menar nog att det finns andra aspekter som gör att denna fråga är viktig, inte bara dessa handelspolitiska och internationella frågor. En annan sak som vi borde kunna vara överens om däremot är att tillämpningen av svensk grundlag inte skall ändras på det sätt som har gjorts i detta fall. Det är något som jag skulle vilja att även Catarina Rönnung kunde instämma i.

Fru talman! Jag tycker det, därför att Catarina Rönnung m.fl. ju går så långt att de är beredda att faktiskt ändra grundlagen utan att egentligen ha gjort en ordentlig analys av om vi bryter mot internationella konventioner och utan att ens säkert veta hur rättsläget är i grundfrågan.

Fru talman! När vi nu skall debattera Anders Sundströms hantering av olika energipolitiska propositioner, finns det anledning att beklaga att utskottets hantering av detta ärende och ett flertal andra ärenden i årets granskningsbetänkande har skett under mycket bristande tid. Det har lett till att sakbehandlingen har varit bristfällig, till att vi inte i tillräcklig omfattning har kunnat tränga in ordentligt i materialet och till att vi inte heller har haft tid till ordentliga sakdiskussioner. Energiförsörjningen och kärnkraftsavvecklingen har redan debatterats åtskilligt i denna kammare under denna mandatperiod. Jag skall därför försöka koncentrera mig på de konstitutionella aspekterna och själva beredningsförfarandet. Avvecklingslagen är en lag som är unik till sin omfattning. Den ger regeringen mycket stora befogenheter att med tvång ta enskild egendom i anspråk, och det i en omfattning som är unik i svensk historia. Inför en sådan lagstiftning och ett sådant beredningsarbete bör vi ställa mycket höga krav, på både tydlighet och tillförlitlighet. Här är det alldeles uppenbart att statsrådet Anders Sundström och Näringsdepartementet brustit grovt. Inför konstitutionsutskottets hantering av avvecklingslagen i höstas genomdrev vi moderater ett antal utfrågningar. Eftersom dessa utfrågningar inte är refererade i årets granskningsbetänkande men berör beredningen av avvecklingslagen, tänker jag citera en del från dessa utfrågningar. Vi genomförde först en utfrågning av tre ledande jurister där Anders Björck ställde följande fråga: "Kan vi som sitter i Sveriges riksdag och skall fatta ett beslut när det sedan blir processer känna oss lugna och trygga i att vi har gjort vad vi som beslutsfattare kan göra, grundat på ett fullgott underlag?" "Jag kan utan några som helst förbehåll svara nej på frågan. För egen del anser jag att EG-situationen är mycket komplex. Underlaget man får i departementspromemorian, i propositionen, i Energikommissionens betänkanden och betänkandet om elmarknaden räcker inte tillnärmelsevis för att man skall få klarhet i den EG-rättsliga bedömningen." Vidare frågade Anders Björck: "Regeringsformen har ju ett stadgande om att yttranden skall inhämtas etc. Vad är det som saknas i beredningen av ärendet?" Professor Vogel svarade: "Det är det som jag efterlyste i mitt inledningsanförande, nämligen underlag om många saker. Det omöjliggör för mig personligen att ta ställning till EG-frågorna. Jag kan inte finna att Lagrådet haft tillgång till expertis på detta område. Ingenting sådant redovisas i Lagrådets yttrande, och går man baklänges i kedjan är situationen densamma. Som offentligt rättare ställer jag mig naturligtvis frågan om 7 kap. 2 § regeringsformen är uppfylld." Anders Björck frågade då: "Är 7 kap. 2 § uppfylld?" Professor Vogel svarade: "För att som professor för en gångs skull säga någonting klart: Jag tycker inte det." Vi hade även statsrådet Anders Sundström på utfrågning. Han hade tagit med sig rättschefen från sitt departement. Vi frågade om departementet hade tagit några kontakter med några EU-myndigheter om det här. Vi fick svaret att man inte hade gjort det. Vidare frågade vi om det fanns några konsekvenser gentemot EG-rätten redovisade, förutom de två ynka sidorna i propositionen. Vi fick svaret att det fanns det inte. Med detta kan man kanske liksom utskottsmajoriteten låta sig nöja och säga att utskottets hantering ändå visade att hanteringen var till fyllest i departementet. Man hade kunnat säga det med ganska gott mod om det inte hade varit för det beslut som Regeringsrätten för ett par veckor sedan fattade. Med Regeringsrättens beslut om inhibition av regeringsbeslutet om att ställa av Barsebäck 1 visas mycket tydligt att varken propositionen eller för den delen riksdagsbehandlingen på ett tillfredsställande sätt rett ut problematiken gentemot grundlag, Europakonvention och EG-rätt. Regeringsrätten konstaterar att Regeringsrätten anser att utgången i målet får bedömas som oviss. Vidare säger man: "Det kan vidare inte uteslutas att Regeringsrätten kan vara skyldig att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen beträffande vissa frågor". Detta visar tydligt, det är uppenbart, att beredningen av avvecklingslagen inte har varit tillfredsställande. De svenska kärnkraftsreaktorerna, fru talman, har inbyggda dubbla säkerhetssystem som skall göra att verksamheten kan pågå utan risker. Men Regeringsrättens beslut i den här frågan visar att lagstiftningsprocessen, likt man gjorde i Tjernobyl, har kopplat bort viktiga säkerhetssystem.

Propositioners förslag utgör underlag för riksdagens beslut. Om det krävs ytterligare upplysningar kan det beredande utskottet visserligen komplettera underlaget men på grund av tidsbrist kan oftast inte något mera omfattande analys och utredningsarbete göras. Att en väl genomförd konsekvensanalys fanns med i beslutsunderlaget underlättar också en efterkommande uppföljning och utvärdering. Även vid utfrågningen av juristerna i KU tidigare konstaterade de att bristen på konsekvensanalyser var slående. Jag vill därför ställa ett antal frågor till Mats Berglind: Tycker Mats Berglind att det är acceptabelt med denna totala avsaknad av konsekvensbeskrivningar och analyser i viktiga propositioner? Är det inte rimligt, Mats Berglind, att riksdagen ges information i form av miljökonsekvensbeskrivningar och ekonomiska konsekvensanalyser? Vad är skälet, Mats Berglind, till att det som KU tidigare har varit enigt om att uttala, vikten av konsekvensanalyser, inte skall gälla just här och nu? Fru talman! Beredningen och hanteringen av propositionerna om en uthållig energiförsörjning och om kärnkraftens avveckling visar tydligt att det inte är omsorgen om landets väl som stått främst, utan att det som satts i högsätet är taktiserandet och maktspelet av regeringen och Anders Sundström. Kostnaden för den misslyckade energipolitiken får bäras av dem som jobbar i elintensiv industri och av dem som bor i eluppvärmda hus, liksom i form av skador på miljön. Men kostnader uppstår också i form av en bristande tilltro till lagstiftningen. När konsekvenserna för miljön, ekonomin och grundläggande rättsprinciper inom EG-rätten inte redovisas eller söks döljas för den lagstiftande församlingen undergräver vi möjligheterna att fatta de viktiga och riktiga besluten.

Fru talman! Är det dags att göra en avveckling av kärnkraften och att ha en ny inriktning på energipolitiken? Den frågan har engagerat många och fått många känslor i svall. Jag sticker inte under stol med att jag personligen tycker att frågan är oerhört viktig. Men det är klart att vi till sist kommer till ett läge där vi måste ta oss en funderare. Skall vi börja avveckla kärnkraften under sansade och säkra förhållanden, eller skall vi vänta tills någonting händer och vi får en folkopinion som verkligen kommer att kräva att något händer nu, meddetsamma? Jag skulle inte vilja vara den politiker som säger: Jag vill inte ens påbörja avvecklingen. Domen skulle bli hård den dagen olyckan var framme. Det är precis den delen som har speglat hanteringen i konstitutionsutskottet angående kärnkraftslagen - inte utifrån hur beredning och lagförslag sett ut, utan det har handlat om de partier som säger att de inte vill avveckla kärnkraften och de som tycker att det är dags att göra en första avveckling. Detta har präglat debatten i konstitutionsutskottet, dock med andra argument. Det tycker jag är litet sorgligt. Jag tycker att vi skall hålla isär de här sakerna. Jag har full respekt för att Ola Karlsson m.fl. tycker att vi skall behålla kärnkraften och satsa på den. Men nu finns det ett förslag från regeringen som stöds av en majoritet i riksdagen. Därför tycker jag att man ändå skall se till den delen, till hur det har sett ut vad gäller själva hanteringen och underlaget för beslutet. Ola Karlsson säger att det har varit tidspress, att det har gått alldeles för fort i konstitutionsutskottet i just den här frågan. Men jag har svårt att se att någon annan fråga har diskuterats och gåtts igenom så noga som denna. Ola Karlsson säger ju att vi har haft ett flertal utfrågningar just om kärnkraftslagen. Att Ola Karlsson, naturligtvis, passar på att ta fram de svar och de synpunkter som är till stöd för Ola Karlssons linje i den här frågan är inte märkvärdigt. Men Ola Karlsson borde väl ändå vara ärlig och säga att det inte var så enigt beträffande det som citerades här. Det fanns olika synpunkter i dessa frågor, och expertisen hade olika meningar. Jag tycker att det är litet olyckligt att vi hamnat i det här läget. Skulle jag vara riktigt ifrågasättande skulle jag nästan kunna hävda att Ola Karlsson m.fl. med dessa ingående diskussioner och utfrågningar mer är ute efter att förhala beslutet än att reda ut sakfrågan. Men det är bara en känsla jag har fått, så jag skall inte beskylla Ola Karlsson för att så är fallet. En del av de argument som framför allt moderaterna använder sig av när Lagrådet yttrade sig över regeringens kärnkraftspolitik och det inte passade in i moderaternas syn går ut på att Lagrådet är ett skämt - seriöst arbetande ämbetsmän som tar detta på allra största allvar. Hamnar man på den diskussionsnivån är det inga argument i världen som hjälper. Men, Ola Karlsson, vi får väl se framtiden an. Jag tror inte att vi här i kväll kommer att klara av att reda ut vem av oss som har rätt i denna fråga.
Fru talman! För att börja med tidspressen och det pressade tidsschemat menar jag att utrymmet i det betänkande som vi nu debatterar definitivt inte varit stort för att hantera det här ärendet. Sedan har jag full respekt för att Mats Berglind och hans partikamrater vill avveckla kärnkraften och därmed förutsättningar för många av de tiotusentals jobb som finns i den elintensiva industrin. Det må han och hans partikamrater göra om de har majoritet för det i riksdagen. Men vad jag begär är att det i så fall sker med ett beredningsförfarande och ett lagstiftningsförfarande som inte tvingar regeringen till pinsamma nederlag i regeringsrätten. Jag hade kunnat förstå Mats Berglind om inte regeringsrättens dom hade blivit som den blev.

Hade man velat avveckla kärnkraften snabbt hade man kunnat göra det genom de statliga reaktorerna. Nu gör man det på ett sätt som väcker tvivel om regeringens förmåga att bereda lag och riksdagens förmåga att stifta lag. Man gör det på ett sätt som leder till långa domstolsprocesser. Det är inte bra!
Fru talman! Ola Karlsson säger nu att det varit för dåligt med tid till beredningen i konstitutionsutskottet vid granskningen. Jag vill erinra om att konstitutionsutskottet hade ett internat där vi under två arbetsdagar försökte gå igenom denna granskningsanmälan. Om inte Ola Karlsson är med och talar om vad han tycker kan inte vi hjälpa det. Att sedan komma efteråt och säga att vi fått för kort om tid är oförskämt. Vill man påverka skrivningar skall man vara med på sammanträden. Att regeringsrätten vill ta ytterligare tid på sig för att granska ärendet ordentligt tycker jag inte är speciellt märkvärdigt. Vi får väl se vad utslaget blir så småningom.
Fru talman! Det finns ändå skäl att ställa frågan till Mats Berglind: Tycker Mats Berglind att det är bra att regeringsrätten beslutar om inhibition i den här typen av ärenden? Tyder det på att propositionen och lagen är väl beredda, eller tyder det på någonting annat? Sedan vill jag åter ställa den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande: Vad är skälet till att man inte behöver några konsekvensanalyser i det här fallet? Vad är skälet till att man går ifrån det som tidigare ett enigt konstitutionsutskott har uttalat, nämligen vikten av konsekvensanalyser så att man riktigt kan bedöma konsekvenser av de lagar som riksdagen skall stifta? Vad är skälet till att man går ifrån det? Vad är skälet till att man inte vill ge riksdagen ett fullödigt beslutsunderlag?
Fru talman! Ola Karlsson har ställt den här frågan vid utfrågningar, vid granskningsdebatter och kammardebatter över de ekonomiska konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. Anders Sundström m.fl. har gett samma svar varje gång: Det är en förhandlingspolitisk fråga att hitta den bästa möjliga ekonomiska förhandlingslösningen med ägarna till Barsebäck. Hur många gånger det än upprepas vägrar Ola Karlsson att lyssna. Det är det svar som givits. Jag tycker att det är viktigt för hanteringen av skattebetalarnas pengar att försöka få en förhandlingslösning som är gynnsammast möjlig för skattebetalarna.

Fru talman! Det är min sista kärnkraftsdebatt från riksdagens talarstol. Psykologin kring kärnkraftsfrågan i Sverige är mycket intressant. Jag tror knappast att något annat land med marknadsekonomi i hela världen fått en så hård låsning till denna kommersiellt allt mindre intressanta teknik. Jag har hållit på med frågan längre än de flesta, men jag är övertygad om att det är fler än jag som är utleda på den. När skall vi äntligen inse att framtiden finns i elegantare mer högteknologiskt spännande och samtidigt jordnära och praktiska lösningar av energifrågan? Vi har fått höra frågan ställas varför man inte tagit fram konsekvensanalyser. Det är något märkligt med Sverige, som är så låst och som dramatiserar frågan om att avveckla en teknik som inte visar sig hålla vad som lovades. Låt mig ge ett exempel. I New York byggdes ett kärnkraftverk som heter Shoreham. Jag var där relativt nyligen. När det var färdigt och man hade provkört det fattades det ett politiskt beslut i Det var alldeles färdigt, ägdes av ett privat företag som helt enkelt inte fick köra det. Företaget fick inte tillstånd att driva det. Man går till domstol, och domstolen säger att företaget skall ha ersättning. Staden taxerar ut en del pengar på alla New York-borna. Jag hade inte hört talas om att någon enda elintensiv gick back. Jag var i New York vid det tillfället. Det var mycket litet uppmärksamhet kring det. Man dramatiserar inte det faktum att en del teknik inte är bra och skall bort, särskilt när kraftverken börjar bli gamla och slitna och man står inför att lägga ned hundratals miljoner på att renovera. Det är nog bara Sverige som klamrar sig fast. Självfallet har det kommit in kommersiella intressen av att få ut så mycket ersättning som möjligt från staten. Därför är det extra upprörande att moderaterna hela tiden dramatiserar det här och därmed ger ägaren till ett gammalt skraltigt kärnkraftverk argument att få mer och mer ersättning KU har behandlat en anmälan där man vill att vi ännu en gång skall granska om Anders Sundström har berett propositionerna ordentlig om en uthållig energiförsörjning och om lagen om kärnkraftens avveckling. Utskottets majoritet finner att detta verkligen har skett. Det är inte första gången vi haft frågan uppe i KU. Sällan har en fråga varit så genomtröskad av utredningar. Berörda myndigheter har inte bara fått lämna upplysningar i frågan, utan många av oss anser t.o.m. att de fått stort utrymme att hårt driva en politisk åsikt som går emot regeringen, också myndigheterna. Fru talman! Tillåt mig att göra en liten historik. Redan 1973 beslöt riksdagen enhälligt att inte ställa sig bakom planerna på 24 kärnkraftverksaggregat utan att i stället ta fram ett nytt allsidigt beslutsunderlag om kärnkraften, eftersom man måste lära sig mer om dess risker. År 1975 hade svenska folket pluggat energikunskap i särskilt statsunderstödda studiecirklar och i rådslag. Riksdagen beslöt om energihushållning. Folkrörelser mot kärnkraften bildades. Ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav bröts därför att tillräckligt många röstade på Centerpartiet, som stod för kärnkraftsavveckling. Den ena energiutredningen och energikommisionen efter den andra tillsattes och arbetade. Det kostade en massa pengar. Det utreddes och utreddes. Nog har den här frågan genomarbetats i vårt land. Turerna har varit många fram till folkomröstningen 1980. Då var det ingen som vågade stå för en kärnkraftsvänlig linje och att man skulle utveckla kärnkraften. Alla tre alternativen ville ha en avveckling men i olika takt. Efter folkomröstningen upprepade riksdagen varje år under hela 80-talet att vår energipolitik skulle bygga på effektivisering, förnybara, helst inhemska energikällor, att endast 12 kärnkraftsaggregat skulle få drivas och att de skulle avvecklas med början på 90-talet inom en överblickbar tidsperiod. Vi sade förut år 2010. Det visar sig emellertid att varken myndigheter eller de få storföretagare som officiellt anser sig representera näringslivet tar riksdagsbeslut om energipolitik på allvar. Det måste till en lag. Nu har vi denna lag, godkänd som grundlagsenligt av Lagrådet. Men motståndet fortsätter in absurdum med alltmer ansträngd advokatyr. Fru talman! Jag tror faktiskt att det är skadligt för svenskt näringsliv att vi skiljer ut oss som de sista kärnkraftsentusiasterna. Runt om i världen avvecklas kärnkraftverk helt odramatiskt. Kärnkraftsindustrin får inga nya beställningar i industriländerna. Framtidsplanerna för kärnkraften revideras alltmer. Det är min förhoppning att också våra storföretag tar upp arbetet tillsammans med alla småföretag som redan är på gång och äntligen börjar bygga framtidens förnybara energisystem.

Fru talman! Jag har all respekt för att Birgitta Hambraeus vill avveckla kärnkraften och ersätta den med eleganta kolkraftverk i Danmark och vedeldade pannor. Jag har all respekt för att Birgitta Hambraeus har lagt ned betydande kraft och arbete här i riksdagen för att arbeta för det som hon tror på. Det jag tycker är bekymmersamt är att beredningen av avvecklingslagen är så uppenbart undermålig, eftersom det visar sig att regeringsrätten bedömer utgången av målet som oviss. Hade man velat avveckla kärnkraften borde man naturligtvis valt en linje där man fullföljer ingångna förpliktelser gentemot EG-rätt och Europakonventionen och där man följer grundlagens principer, dvs. de olika proportionalitetsprinciper, generalitetsprinciper och annat som vi har. Sedan må vi tycka vad vi vill om kärnkraften som energikälla. Jag tycker ändå att en ledamot av konstitutionsutskottet skulle sträva efter en ordning där propositioner bereds och lagar stiftas på ett sådant sätt att inte regeringsrätten sedan konstaterar att utgången av målet är ovisst och att man kanske måste gå till EG-domstolen för att inhämta förhandsbesked. Ur konstitutionell synpunkt borde vi klara den typen av arbete redan på departementsnivå och på riksdagsnivå. Det är inte bra för Sverige om viktiga lagar fälls i rättsprövning.

Fru talman! Regeringens kamp mot arbetslösheten har i praktiken var framgångsrik i ett enda avseende. Det har varit när det gällt att skaffa jobb till partivänner. Här har faktiskt, fru talman, regeringens arbetslöshetsbekämpning haft vissa framgångar. Det måste medges. Jag beklagar naturligtvis att ingen representant för regeringsbänken finns här och kan höra de vänliga orden. När jag var medlem av en regering var det icke helt ovanligt att statsråd i den regeringen visade respekt för riksdagen genom att bevista dechargedebatten. Jag var själv mycket noggrann med att göra detta. Men nya tider och nya seder gör att respekten för riksdagen från regeringens sida inte precis är regeringen Perssons främsta kännetecken. Fru talman! Nu handlar det inte om några vanliga ALU-jobb som innehavare av socialdemokratisk partibok har fått. Nej, bättre upp! Vill man bli delaktig av regeringens speciella kunskapslyft krävs det alldeles speciella förutsättningar. I utrustningslistan för att få ett statligt toppjobb ingår lämpligen en socialdemokratisk partibok. Den bör kompletteras med tjänstgöring inom rörelsen och väl visad lojalitet. Man bör dessutom gärna känna något socialdemokratiskt statsråd, helst naturligtvis statsministern. Det hjälper också att tillhöra någon underrepresenterad grupp i samhället. Men om inte dessa kriterier föreligger kan man faktiskt, fru talman, tillgripa metoden att straffa ut sig. Om det går knackigt i det jobb man har och man är partiboksinnehavare är man normalt berättigad till något annat och bättre. Olika socialdemokratiska statsministrar har haft svårt att förklara dessa sakernas tillstånd. Förklaringarna till varför det blivit så många socialdemokrater på toppjobb har ibland varit ganska kostliga, från ett förnekande att uppenbara fakta till rena bortförklaringar. Den bortförklaring som man nu tycks ha fastnat för är att det i och för sig finns för få moderater på statliga toppjobb - statsminister Persson erkände detta när han var i konstitutionsutskottet - men det beror på att de frivilligt söker sig till näringslivet. Han antydde t.o.m., fru talman, att de bästa moderaterna sökte sig till näringslivet. Analogt med det resonemanget kan man konstatera följande. Med tanke på den generositet som statsministern har visat sina partivänner som fick andra jobb, och som alla, vilket han underströk, var utomordentligt duktiga och kompetenta, måste i princip bara tokstollarna vara kvar i regering och riksdagsgrupp på det socialdemokratiska hållet, om man skall följa statsministerns eget resonemang. Göran Persson menade när han besökte konstitutionsutskottet att han minsann erbjudit icke mindre än tre moderater statliga jobb. De hade tackat nej, och därmed menade Göran Persson att han hade uppfyllt all rättfärdighet. Detta är att mixtra med sanningen, fru talman. Det görs under ett år hundratals utnämningar av regeringen. Inför årets KU-granskning visade olika medier med all önskvärd tydlighet proportionerna mellan utnämnda socialdemokrater och centerpartister å ena sidan och t.ex. moderater å den andra. Ett särskilt allvarligt inslag i årets granskning är att opolitiska departementsrådstjänster har besatts med politiskt sakkunniga. Det är, tycker jag, direkt utmanande. När det gäller utnämningar till landshövding, ambassadör, generaldirektör eller vad det nu kan vara är de tidsbegränsade, normalt sex år. Man kan faktiskt därefter underlåta att omförordna. Det händer om vederbörande inte håller måttet. Men när det gäller departementsrådstjänster gäller någonting helt annat. Då får man gå till Arbetsdomstolen för att få bort någon.

Jag tror att det hade blivit ett ohyggligt liv på statsministrarna Persson och Carlsson. Det finns naturligtvis, fru talman, ingen anledning att ta upp kammarens tid med att räkna upp det stora antal socialdemokrater som fått toppjobb under senare år. Många av dem är säkert duktiga och kompetenta, och jag tillhör inte dem som anser att politiker skall vara uteslutna från statliga jobb. Men det skall vara under förutsättning att det finns en kompetens, och det utmanar alla matematiska sannolikhetskalkyler att denna kompetens bara, eller nästan bara, finns representerad i ett enda parti. Till årets granskningsbetänkande har fogats flera reservationer som tar upp frågan om nuvarande system för utnämningar är rimligt. Det är bra att vi får en debatt om den saken. Det är en av de konstitutionella frågor som har diskuterats allra minst under väldigt lång tid. Dagens utnämningssystem, där regeringen ensam förfogar över utnämningsmakten, kom till när vi hade kungamakt och när det oftast var ämbetsmannaregeringar. De statliga myndigheterna var få och små. Det var måhända ett system som passade när 1809 års regeringsform kom till, men det är faktiskt ett system som inte är självklart på 1990-talet när läget är annorlunda. Jag tycker att vi bör överväga om det nuvarande systemet möter den moderna tidens krav. Är det rimligt att ämbetsverk med kanske tusentals anställda, som förfogar över miljarder och åter miljarder, får ledningar där cheferna primärt är utnämnda på grund av beprövad partipolitisk lojalitet? Ytterst drabbar detta medborgarna i landet - inte bara de anställda i verket utan medborgarna, som får sämre service och som betalar mer för samhälleliga tjänster än vad de skulle behöva om det blev effektivt. Naturligtvis gäller denna kritik inte att det bara skulle vara socialdemokrater som kanske inte passar för den här typen av jobb. Det finns naturligtvis en möjlighet att missbruka detta system för alla regeringar och för alla partier. Jag tror att det är dags att fundera på om inte vissa tjänster t.ex. skall sökas. Jag noterar att när det gäller utnämningar till våra högsta domartjänster är nu en översyn på gång, någonting som jag personligen har efterlyst ganska länge. Det är alltså möjligt att regeringen i framtiden för vissa poster inte ensam skall disponera utnämningsmakten. Här finns det olika system att fundera på. I vissa länder skall kandidaten utfrågas av ett parlamentariskt utskott och utnämningen konfirmeras av parlamentet. Det är en modell. Jag säger inte att jag företräder den, men jag visar vilka möjligheter som finns. En annan möjlighet är att införa ett spoil system, dvs. vissa tjänster disponeras av en sittande regering, och vid ett regeringsskifte kan - jag understryker: kan - den tillträdande regeringen fritt förfoga över dessa tjänster. Ett sådant system innebär inte att man måste göra sig av med alla innehavare av chefsposter. Man kan dock göra det om man anser att det av politiska eller andra skäl är lämpligt. Fru talman! Man kan ha olika uppfattning om vilket system som skall väljas för framtiden. Jag är dock övertygad om att reformer är av nöden och att de kommer att drivas fram. Det är dags att se över utnämningsmakten så att vi får ett modernt system som förser vårt land med myndighetschefer som utses i första på grund av kompetens och inte på grund av politisk profil. Fru talman! Jag ber att få yrka på godkännande av anmälan i reservation 7.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna har också en reservation när det gäller utnämningspolitiken. Vi lyfter fram det som statsministern själv medger, nämligen bristen på balans mellan män och kvinnor vid tillsättningen av statliga chefsposter. Vi menar att vid en framtida översyn måste rekrytering av kompetenta chefer av båda könen ingå som en av huvudfrågorna. På samma sätt som ökningen av kvinnliga ledamöter i riksdagen enligt Lena Wägneruds nyligen publicerade avhandling har förändrat politiken och partierna kan fler kvinnliga chefer förändra den statliga styrningen på ett för medborgarna positivt sätt. För detta finns det olika hinder, inte minst strukturella. Jag är övertygad om att dagens chefskap åtminstone på två sätt innebär svårigheter för kvinnor. För det första är det svårt att vara fullt godkänd som kvinna om man är kvinnlig chef och ledare. Det ligger nära till hands att man sägs vara manhaftig, okvinnlig, kall, självupptagen och egoistisk och ha ben i näsan - allt dåliga kvinnliga egenskaper, enligt konstruktionen av kvinnlighet. För det andra innebär kvinnliga ledare ofta ett hot mot de manliga ledarnas självuppfattning. Många av oss kommer väl ihåg mannen som inför Vasaloppet i TV sade: Kan vi inte åtminstone få ha Vasaloppet för oss själva? Vi behöver få känna att vi är tuffa män som klarar det. Eftersom kvinnliga sysslor generellt betraktas som mindre värda och fler kvinnor inom ett yrke sänker statusen blir det förstås också logiskt ur manlig synpunkt att försöka hålla undan kvinnor från chefsyrken. Det skulle kanske annars bli svårt att hävda löner på miljoner i månaden eller jättestora avgångsvederlag även för dem som har blivit sparkade på grund av oskicklighet. Det märks inte minst i språket att detta är en manlig struktur: resultatenheter, målstyrning, coaching, strategi, finansiella muskler osv. Det märks också på de myter som finns runt chefskap och ledarskap vilka hjältarna är. Tänk på Percy Barnevik, som för några år sedan utnämndes till Europas mest respekterade företagsledare! Hur ser den officiella bilden av honom ut? Tuff, arbetar ständigt, dag och natt, ringer sina medarbetare när som helst på dygnet, ställer enorma krav på sig själv och på andra - allt enligt myten. Hur det verkligen är vet i alla fall inte jag, men i det här fallet är det myten som är intressant. Vad vi också kan förstå av myten är att de enorma kraven gäller rollen som chef - aldrig rollen som make, far eller son. Chefskap, det är ett jobb för riktiga karlar! Jag och Folkpartiet menar i det här sammanhanget att kvinnors möjligheter, eller brist på möjligheter, att bli chefer och göra karriär inte är en kvinnofråga. Det är ett organisationsproblem och i förlängningen ett samhällsproblem. Att endast 10 % av professorerna är kvinnor, att 6 % av cheferna i företag är kvinnor och att, enligt den nyligen genomgångna diskussion vi har haft, 20 % av nytillsatta statliga chefer är kvinnor uppfattar flertalet män inte som ett problem. De lever fortfarande efter föreställningen att det är kompetens som räknas och inte kön. Vad skulle hända, fru talman, om män började se sig själva som män, dvs. som tillhöriga könet man, och tvingades inse att de själva blivit könskvoterade till sina chefskap? Fru talman! En gång betydde kompetens utbildning. När nu även kvinnor har lika kvalificerade utbildningar har begreppet kompetens omdefinierats. Nu gäller begreppet i stället att ingå i vissa nätverk, att ha känsla för vad som rör sig i tiden, dvs. bland män. Det jag säger är, och det sade jag även till Göran Persson i den utfrågningen, att det finns kvinnor som är kompetenta och att det gäller att leta och identifiera. Det gäller att förändra de strukturer som kvinnor skall verka inom, som både män och kvinnor skall verka inom. Av det jag har sagt här, fru talman, framgår väl att Folkpartiet har ett annat stuk på sin reservation i denna fråga än Moderaterna. Vi pekar på bristen på insikt i att kompetenta kvinnor finns och att de vill vara chefer. Men de vill vara det på sina villkor.

Fru talman! Det är oerhört underhållande att höra Anders Björck kåsera om tjänstetillsättningar år efter år. Det ligger en del i det han säger. Men han landar beklagligtvis i slutsatsen att det bland de högre statstjänstemännen och funktionärerna i Sverige skulle vara ett underskott på borgerliga och konservativa personer. Varje blick på hur det ser ut i det fallet visar snarare att det är en stark överrepresentation. Problemet ligger mer åt andra håll. Anders Björck skär måhända också litet för tjocka skivor när han kritiserar socialdemokratin. Jag skulle tro att en studie av utnämningspolitiken under borgerliga regeringar visar att kärleken till att nå köttgrytorna inte har varit mindre då heller. Därvidlag är etablissemangspartierna, om jag så får uttrycka mig, kanske lika goda kålsupare. Jag tycker dock att det finns riktiga drag i Anders Björcks inlägg. Ännu riktigare drag finns det i Margitta Edgrens inlägg. Vi har undertecknat samma reservation. Jag tycker nog att hela frågan om utnämningsmakten är något förlegad. Den borde ses över. Här har vi dock inte att granska framtiden och lägga fram förslag om framtiden, utan vi skall undersöka hur utnämningsmakten praktiseras.

Det betyder ju att regeringens syn på detta har ändrat sig från det ursprungligen stadgade att det skall vara förtjänst och skicklighet till att man också skall kunna väga in andra faktorer. Någon form av oberoende nämnd eller liknande som efter ett ansökningsförfarande antar personer till chefsbefattningar skulle bara kunna gå efter erfarenheter och belagda kunskaper, insikter och belagd lämplighet. Den skulle inte ha samma möjlighet att som statsministern uttryckte det väga in andra faktorer. Det betyder att den här frågan bör ses över. Statsministern vidgick ju själv att särskilt när det gäller bristen på kvinnliga chefer är det angeläget med en förändring och en uppryckning. Därav vår gemensamma reservation. Det torde stå helt klart vid genomgången av de utnämningar som har skett att det råder en obalans. Det torde ostridigt vara så att utnämningarna följer vissa politiska riktlinjer. Det är klart att man inte kan säga att socialdemokraterna inte har utsett borgerliga politiker till ledande uppdrag i statsförvaltningen. Däremot, om fru talman ursäktar att vi kommer in på partitillhörighet, har påfallande många centerpartister den senaste tiden blivit utomordentligt kompetenta, skickliga och lämpliga för höga poster. Så har det nog inte varit när relationerna mellan regeringspartiet och Centerpartiet har varit mer kylslagna. Det där vore ett intressant ämne för någon statskunskapsstudent på 60 poängsnivå att närmare analysera. Ett sådant studium borde göras. Jag menar att vi inte kan avge en konstitutionell kritik av regeringen på den här punkten. Så långt går inte heller den reservation som jag har undertecknat. Regeringen har den rätt den har och den har levt upp till den rätten. Men det finns ett problem med denna rätt som gör att man nog har all anledning att tro att människor inte behandlas efter någon sorts likhetsprincip eller lika möjlighetsprincip, beroende på politisk åsikt. Inte minst visas det av att man inte ens går efter storleken på partierna när det gäller tillsättningar. Man har utsett folk från det minsta av riksdagens partier. Sedan kommer två partier i storleksordning. De har inte fått några tjänster över huvud taget. De kanske inte är så intresserade av det heller, vad vet jag. Sedan är det betydligt mer rikt representerat med andra. Det är naturligtvis en händelse som ser ut som en tanke. Det förekommer en sorts politisk åsiktsdiskriminering när det gäller tillsättandet av tjänster. Jag tror nämligen inte att vare sig kompetens, skicklighet eller förtjänst är så ojämlikt fördelat mellan riksdagens politiska partier. Med det vill jag yrka på godkännande av anmälan i den reservation som Folkpartiet och Vänsterpartiet har gemensamt, fru talman.

Herr talman och alla ni andra som lyssnar på debatten! Vi diskuterar KU:s granskning av regeringens utnämningspolitik. Några talare har redan varit uppe i frågan. Jag tycker att det var intressant att lyssna på statsminister Göran Persson i år. Även om jag bara har varit med några få år kan det vara intressant att jämföra med hur Ingvar Carlsson såg på frågorna. Det är en förtjänst av Anders Björck att han är så enveten och tar upp denna fråga år efter år. Det gör det möjligt att jämföra. Mitt intryck är att Ingvar Carlsson framhävde starkt förtjänst och skicklighet som de enda klart övervägande kriterierna för utnämningspolitiken. Men Göran Persson hade en något annorlunda distinktion. Han ville lyfta fram andra kriterier vid sidan av det som grundlagen säger om förtjänst och skicklighet. Jag vet inte om det beror på att Göran Persson är så mycket ärligare än den förra statsministern eller om det beror på att det har skett en förskjutning i själva utnämningspolitiken. Men skillnaden är intressant. Särskilt i diskussionen mellan Kenneth Kvist och Göran Persson framkom det en positionsförskjutning. Jag fick intrycket att Göran Persson inte riktigt vill distansera sig från att det fanns andra tungt vägande skäl som hade en mer politisk anknytning. Detta är en av anledningarna till att jag kände ett behov av att få reservera mig i frågan. Det var inte bara intrycket att det just i år fanns många förtjänstfulla centerpartister utan också den bild som Göran Persson faktiskt gav. Nu när det har kommit några ytterligare åhörare till debatten kan jag berätta - utan att det blir en statshemlighet - att jag tycker att Margitta Edgrens, Bo Könbergs och Kenneth Kvists reservation är litet bättre än den jag själv har skrivit i frågan. Det är inte så ofta man kan säga så. Margitta Edgrens diskussion i talarstolen visar att det fanns tyngd i att föra fram jämställdhetsfrågan i utnämningspolitiken. Det hade jag inte gjort i min reservation. Därför anser jag att denna reservation är bättre. Om det blir votering, skall jag rösta på den.

Herr talman! Då var vi tillbaka till en gammal traditionell fråga. Jag har inte varit med i konstitutionsutskottet så värst länge. Men ändå är det tredje debatten som jag har med Anders Björck angående utnämningspolitiken. Jag har ingenting emot den debatten. Den kan vara på många sätt upplyftande. Anders Björck har med sitt mera kåseri till inlägg visat att han vill göra mer teater av detta än att diskutera sakfrågan. Men det är inte mitt problem. Det är Det finns all anledning att uppehålla oss litet grand vid vilka regler som gäller i utnämningspolitiken. Det är regeringen som har utnämningsmakten i frågorna. Det är förtjänst och skicklighet som skall råda. Nu finns det många som diskuterar att det skall vara en annan tingens ordning. Det skall vara ett annat sätt som utnämningarna skall ske på. Det är fortfarande ingen som har kommit med några bärande argument över vad det är som skulle bli bättre, vilka andra kriterier som skall vägas in, hur det skall gå till osv. Det blir samma diskussioner i alla fall. De som inte tycker om det slutgiltiga beslutet kommer att fortsätta att hävda ungefär samma gamla refräng som Anders Björck har gjort, dvs. att det är andra kriterier än förtjänst och skicklighet som har fått råda vid utnämningarna. Jag tror inte att vi kommer att komma bort från den debatten. Den kommer att fortsätta - men på ett annat sätt. Peter Eriksson sade att han tyckte att Göran Persson hade en annan infallsvinkel på frågorna än vad Ingvar Carlsson hade. Man måste lyssna noga för att komma fram till en sådan slutsats. Göran Persson hade samma ingångsvinkel i år som Ingvar Carlsson hade, nämligen att det avgörande är förtjänst och skicklighet. Däremot gjorde Göran Persson en komplettering och sade att när det finns fler att välja på kan även andra aspekter vägas in. Här har vi konflikten. Göran Persson sade själv att för få kvinnor hade utnämnts. Ett antal kvinnor har blivit utnämnda. Men då har felet varit att de har varit centerpartister eller haft annan politisk bakgrund. Hur regeringen än vänder sig går det säkert att hitta något fel - bara för att man själv anser att det finns andra kandidater. Avvägningar och hänsyn gör att vi hamnar på ruta 1 igen. Någon måste ta ansvar, någon måste sköta utnämningarna och olika aspekter måste vägas in. Det grundläggande och avgörande är förtjänst och skicklighet. Vi kommer in på Anders Björcks favorittema, nämligen att för många socialdemokrater har blivit utnämnda till vissa uppdrag. Låt oss vända på frågan: Man får inte ha politisk bakgrund för att bli utnämnd till vissa uppdrag. Då inser alla det rent horribla i ett sådant resonemang. Anders Björck anser naturligtvis att grundreceptet är att ingen med socialdemokratisk bakgrund får utnämnas. Men det är väl bara Anders Björck som ställer upp på den delen. Hela tiden är det den här konflikten. Skall vi börja med matematik, så att det skall utnämnas ett visst antal centerpartister, moderater, miljöpartister osv.? Då har vi gjort ett avgörande avsteg från grundprincipen att det är förtjänst och skicklighet som skall råda. Då blir det matematik i fråga om hur många tillsättningar som sker med politisk bakgrund. Jag tror inte att det gynnar någon. Nej, jag tror att man måste se det här utifrån verklighetsperspektivet. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om vem som är mest lämpad för det uppdrag som någon skall utses till. Jag tror att det alltid kommer att vara på det sättet. Det avgörande måste väl vara hur vederbörande har skött sitt uppdrag efter utnämningen. Göran Persson ställde en intressant fråga i det ämnet: Har de som har en politisk bakgrund skött sitt uppdrag sämre än andra som har blivit utnämnda? Det är ett stort antal personer som varje år utnämns till dessa uppdrag, och om några av dem inte motsvarar de krav som ställs och kanske inte sköter sitt jobb på ett helt bra sätt är det inte märkvärdigt i sig. Men är det enbart de som har en politisk bakgrund som är drabbade på det viset? Det finns inga belägg för det och ingenting som talar för det. Det är det som jag tycker måste vara det grundläggande. Anders Björck säger att det är oerhört viktiga uppdrag, stora förvaltningar, med miljarder i omsättning som skall fördelas osv. Ja, men indirekt blir det ett påstående att det i dag inte fungerar på bästa sätt. Då bör man ta en sakdebatt om det: Var fungerar det inte? Var sköts det dåligt? Vad är det för fel? Man bör ta den debatten i stället för detta allmänna utsmetande om att de verk och myndigheter där regeringen har utnämningsmakten sköts på ett halvtaskigt sätt. Det är förödande för själva sakdebatten och ganska kränkande mot dem som har dessa uppdrag att mera allmänt säga att det inte fungerar bra. När det gäller min syn på hur det här sköts skall jag passa på att citera ett stycke ur en tidning: "Han var hela tiden socialdemokrat men skilde på sina roller. Som lojal ämbetsman tjänade han olika regeringar. Hans mera intensiva partipolitiska engagemang kom relativt sent. År 1986 tydde allt på att han skulle stanna i ämbetsmannavärlden för gott, då han utnämndes till generaldirektör för Riksrevisionsverket. Men han kom aldrig att tillträda den befattningen. - Ingvar Carlsson kallade på" honom, "som sedan kom att inneha centrala befattningar nära och i regeringen Carlsson." Detta är skrivet av folkpartisten Jörgen Ullenhag i Upsala Nya Tidning med anledning av att Odd Engström har gått bort. "Som lojal ämbetsman tjänade han olika regeringar." Det kan väl inte uppfattas som ett partipolitiskt försvar av en socialdemokrat, när det är en ledarskribent i en folkpartitidning som skriver det. Detta beskriver väldigt tydligt och bra, oavsett partifärg, om det är socialdemokrater eller moderater, just den tesen att man kan skilja på sina roller om man tjänar som ämbetsman på det sätt som man skall göra. Jag tror att det är mycket väsentligt att framhålla att det är just så det fungerar. Det pajaseri som Anders Björck håller på med är någonting annat, ett annat spel, när det gäller vad dessa personer verkligen uträttar. Då kan man ställa sig frågan: Varför kör Anders Björck med den här argumentationen? Som jag ser det är argumenten ganska enkla. Anders Björck tycker inte om socialdemokratiska regeringar. Han tycker inte om en socialdemokratisk regering som har sanerat statens ekonomi. Anders Björck tycker inte om en socialdemokratisk regering som har sett till att vi nu för tiden har låga räntor och låg inflation. Han tycker inte om en socialdemokratisk regering som nu kan se till att det blir mer resurser till vård, omsorg och skola. Finns det då någon som tror att Anders Björck skulle tycka om en socialdemokratisk regerings utnämningar? Nej, det finns det knappast. Och vilka bevekelsegrunderna egentligen är för Anders Björck, om det är den personliga besvikelsen eller mera den populistiska argumentationen, tror jag inte att vi får något svar på i den här debatten heller.

Herr talman! Mats Berglind sade att han hade varit med om den här debatten förut. Jag kan bara konstatera att detta icke kan vara sant. Herr talman! Det kan absolut inte vara sant. Han har uppenbarligen inte lyssnat och inte förstått någonting av vad saken gäller. Om en ledamot av kammaren går upp i en debatt när vi behandlar en viktig och seriös fråga och säger att de andra debattörerna sysslar med pajaseri eller teater, är det ett sätt att debattera som gör att jag finner det meningslöst att debattera vidare. Mats Berglind har ju på Internet visat att hans omdöme inte är särskilt bra, när han beskyller personer som har en annan uppfattning för att vara berusade. Jag tror inte att den här debatten leder någonstans, herr talman.
Herr talman! När man lyssnade ordentligt på Anders Björcks inlägg i debatten från början hörde man att det inte var ett seriöst inlägg. Då tycker jag att man skall tala om det. Han började prata om att det bara finns ett område där en socialdemokratisk regering har lyckats i arbetsmarknadspolitiken. Han sade att det inte är inom AMS-program och sådant, utan att det är att klara sina egna tillsättningar och sina egna interna problem inom socialdemokratin. När Anders Björck lägger sig på den nivån från början finns det ingen som helst anledning för mig att stå och skrapa med foten och låta bli att tala om vad jag tycker om sådana inlägg. Det sade jag ärligt. Även om jag kanske tog i står jag för det fortfarande.
Herr talman! Jag skall läsa ett kort stycke från utfrågningen med Göran Persson: "Kenneth Kvist: Men om det nu bara är kompetens och skicklighet och ingenting annat som är avgörande, skulle väl ett ansökningsförfarande där människor kan redogöra för sina betyg, erfarenheter och sin belagda kunnighet vara nog -? Göran Persson: I och för sig, men jag tycker inte att den ordning som man har i dag på något sätt har kringgått detta. Den ger möjligheten att också väga in andra faktorer vid sidan av förtjänst och skicklighet. Kenneth Kvist: Då vill regeringen ha denna makt därför att den vill väga in andra faktorer än förtjänst och skicklighet? Göran Persson: Ja, men man skall inte göra avkall på kravet på förtjänst och skicklighet. Det är väldigt viktigt." Det här är en nyansering, som skiljer sig en del från det Ingvar Carlsson talade om när vi hade utfrågningar med honom. Han påpekade att det bara var förtjänst och skicklighet som det handlade om. Det är ganska intressant. Särskilt som Göran Persson inte ville utveckla vilka de andra faktorerna var finns det anledning för konstitutionsutskottet att fundera över hur dessa utnämningar går till och vilka sakskäl som är de viktigaste. Vad är det för skäl som är avgörande vid sidan av förtjänst och skicklighet?
Herr talman! Att Göran Persson utvecklade detta litet mera än Ingvar Carlsson kan Peter Eriksson i och för sig ha rätt i. Men båda två sade att det i grunden är förtjänst och skicklighet som är avgörande. Därutöver kan man väga in andra aspekter. Även om det blir någon typ av annat förfarande måste man ändå ha den möjligheten. Finns det kompetent folk att tillgå är det rimligt, men det förändrar inte den här inställningen.
Herr talman! Skillnaden - som jag kommer ihåg den - vid utfrågningen av Ingvar Carlsson var att han sade att det bara var förtjänst och skicklighet som räknades. Göran Persson nämnde jämställdhetsfrågan, men han klargjorde också att det fanns helt andra argument och sakskäl till de utnämningar som har gjorts. Detta är någonting som det inte står någonting om i vår författning, utan det är någonting som tydligen är på väg att utvecklas vid sidan av författningen. Det är möjligt att det är en bra utveckling, men i så fall borde vi kanske ha litet bättre pejl på läget.
Herr talman! Jag är rädd för att det blir litet hårklyverier och vägande av ord. Bara för att Ingvar Carlsson själv inte tog upp detta behöver väl inte det betyda att han inte beaktade sådana aspekter som att det kanske behövdes fler kvinnor i ledande positioner. Men han sade väldigt tydligt att i grund och botten skulle det avgörande vara förtjänst och skicklighet.
Herr talman! Jag måste nämna den högt värderade förste vice talmannen, trots att repliken inte riktar sig till honom. Han har väckt denna fråga år efter år. Det kan man naturligtvis se som Mats Berglind gör, som att det är något slags elakt angrepp på socialdemokraterna eller som att Anders Björck bara är ute efter att moderater skall få fler tjänster. Det kan hända att det är så, men det finns faktiskt en kärna av berättigad kritik och ifrågasättande av systemet med utnämningar. På något sätt klargör Mats Berglind det i sin något arga polemik mot Anders Björck. Vi kan ju inte ha ett system där utnämningarna matematiskt fördelas mellan olika partier. Men det är onekligen väldigt märkligt, om det nu är förtjänst och skicklighet som skall vägas in, att förtjänst och skicklighet för närvarande tycks vara så oändligt konstigt fördelat mellan partierna. Det verkar vara främst socialdemokrater och centerpartister som är förtjänta och skickliga. Och när vi närmar oss tiden för den här granskningsdebatten tillfrågas några moderater om de är intresserade, kannske för att Anders Björck skall hålla ett lägre tonläge. Det är en något märklig syn på detta. Det finns också politiska grupperingar och rörelser ute i landet och även utanför riksdagspartierna där människor aldrig kommer i fråga för uppdrag av den här typen. Då kan man ana att det inte bara är förtjänst och skicklighet som vägs in utan också en god portion av politiska åsikter. Därför är det väldigt bra att den värderade förste vice talmannen år eter år väcker denna fråga. Det behöver verkligen diskuteras. Det borde nog tillsättas en utredning som kunde hitta ett annorlunda system för utnämningspolitik i det här landet.
Herr talman! Jag började med att säga att jag inte har någonting emot denna granskning och anmälan. Jag har ingenting emot att man går igenom och reder ut de utnämningar som har gjorts för att se om det har varit någonting annat än förtjänst och skicklighet som har legat till grund. Det kan vi ha för vana att granska i KU i fortsättningen och vi kan ha som princip att den frågan alltid skall vara med, inte mig emot. Jag tror inte heller att någon annan har något emot det. Det jag kanske blev litet småsur över var Anders Björcks debattnivå ...

Herr talman! Det gäller att se saken tydligt. Det är klart att de som utses är förtjänta och skickliga personer. Man kan förutsätta att det finns förtjänta och skickliga personer i alla rörelser och i alla politiska partier - i varje fall i dem som är representerade i riksdagen. Det är denna dubbelmoral som jag tycker att Anders Björck med sina anmälningar så förtjänstfullt har riktat uppmärksamheten på. Om man bara går efter förtjänst och skicklighet, hur kan det då komma sig att det blir en så märklig koncentration av uppdragen? Hur kan förtjänsten och skickligheten plötsligt bli så mycket större i ett visst politiskt parti därför att detta parti råkar ha haft en tids samarbete med regeringspartiet? Det är ju detta som får en att ana att det är andra saker än förtjänst och skicklighet som vägs in, och det tillstår också statsministern i utfrågningen. Skulle man bara gå efter detta, skulle förmodligen partistruktur eller organisationstillhörighet för de utnämna personerna se ut på ett annat sätt. För att komma ifrån denna dubbelmoraliska debatt vore det för framtiden bättre att man såg över hela systemet med utnämningsmakt och kanske kom fram till att det vore bättre med en mera oberoende instans. På det viset skulle man slippa hela denna diskussion om att man bedriver svågerpolitik och gynnar de egna genom utnämningar.
Herr talman! Nu har Kenneth Kvist så att säga samma ingångsläge. Bara för att man har utsett några som är erkänt skickliga personer med partipolitisk bakgrund till olika uppdrag uppstår det genast en misstänksamhet om att det är någonting annat som ligger till grund. Har man den utgångspunkten är det klart att vi aldrig kommer ifrån den frågan. Men jag tycker att man skall ha utgångspunkten att det rör sig om skickliga personer med erfarenhet av politiskt arbete som kommer att sköta sina uppdrag mycket bra och som - som Jörgen Ullenhag skrev i sin ledare - kommer att tjäna sitt ämbetsmannauppdrag lojalt med den sittande regeringen, oavsett partifärg. Den ingångsvinkeln borde man ha och inte se spöken, Kenneth Kvist.
Herr talman! Jag hade inte tänkt säga något, men jag har en enda liten kort fråga: Tycker inte Mats Berglind ändå att det är litet märkligt att förtjänst och skicklighet är så bundet till manligt kön?
Herr talman! Det var ju en av de frågor som Göran Persson svarade på. Han tyckte själv att det vore önskvärt med fler kvinnor. När då kvinnor utses till ett uppdrag får de kritik för att de har en partipolitisk bakgrund. Det är inte lätt att vara till lags alla gånger.
Herr talman! Vad vill Mats Berglind göra åt att förtjänst och skicklighet, vilket nu höjs så oerhört mycket som det skall göra, är så bundet till manligt kön? Göran Persson har en insikt, men därifrån är det ändå ett steg till handling. Det är det steget som jag efterlyser.
Herr talman! Det var precis det som Göran Persson sade, att här måste vi mer noggrant se över varför det blir på det här viset. Han sade ju själv att det är mycket önskvärt att fler kvinnor hamnar i ledande positioner och att de, när de gör det, inte skall beskyllas för att det har en politisk bakgrund eller har haft ett politiskt arbete någon gång under sitt liv. Jag tror att Margitta Edgren och jag är ganska överens i sakfrågan, att vi behöver få in fler kvinnor. När vi nu har en statsminister som är medveten om problemet och besitter utnämningsmakten, kan Margitta Edgren känna sig ganska nöjd och lugn.
Herr talman! De reservationer som finns i år har samtliga i stort sett en principiell inriktning. De klagar faktiskt mycket litet på det som har varit men säger att det är viktigt att vi tar upp en debatt om hur vi i framtiden, herr talman, skall hantera dessa frågor som är viktiga för alla medborgare. Jag tycker att det är beklagligt att det på sina håll inte verkar finnas något intresse att ta upp denna mer allmänna debatt om hur vi bäst förser vårt land med duktiga chefer och hur vi tar till vara de begåvningar som finns i detta avseende - män eller kvinnor, borgerliga eller socialdemokrater eller vilket parti de nu kan tillhöra. Herr talman! Jag har sagt det många gånger, men det är väl säkrast att upprepa det igen: Jag tycker att det är viktigt att vi utnyttjar alla de goda krafter som finns. Jag har under min politiska verksamhet stött på människor i alla i riksdagen representerade partier som jag tycker skulle vara kvalificerade för att få en del av de poster som nu i mycket stor utsträckning har fördelats på ett alldeles speciellt sätt. Jag upprepar: Det finns inom hela det politiska livet duktiga människor i en rad partier som nu aldrig får en chans att komma till, och det tycker jag är djupt beklagligt. Jag är också ledsen över att det har gått sådan prestige i de här frågorna. Det system som kom till för flera hundra år sedan är möjligtvis inte i dagens moderna samhälle det system som i alla avseenden är bäst tjänat att se till att vi får fram duktiga människor på vitala samhällsposter.

Herr talman! Det handlar här om en av de större miljöskandalerna i modern tid. Tunnelprojektet genom Hallandsåsen kom faktiskt till av miljöskäl. Järnväg ansågs mer miljövänligt än bilism, och för att attrahera resande med tåg skulle restiderna förkortas genom en tunnel under Hallandsåsen. Så långt är allt gott och väl. Men komplikationer tillstötte. Nya tätningsmedel kom till användning med miljöproblem som följd. Vi känner alla händelseförloppet från medierna. Det finns ingen anledning att ta upp kammarens tid med att gå igenom detta. Om hur de tekniska problemen har uppstått och hur de skall hanteras skall jag inte orda vidare, därför att det ligger faktiskt utanför utskottets granskning. Vad det nu gäller är om kommunikationsminister Ines Uusmann eller något annat statsråd har haft något ansvar för det inträffade. I sin egenskap av kommunikationsminister är hon politiskt ansvarig för Banverket. Detta verk har i sin tur varit huvudansvarigt för tunnelbygget på verksnivå. Projektet var redan från början problemfyllt. Stora tekniska svårigheter uppstod omedelbart, och såväl entreprenör som borrningsmetod fick ändras. Det fanns alltså på ett tidigt stadium, herr talman, klara indikationer på att detta var ett ärende att hålla ögonen på. Det fanns god tid och goda möjligheter att informera sig och att föreslå regeringen och andra de åtgärder som var av nöden. Till saken hör att Ines Uusmann dessutom var förtrogen med Banverkets ledning. Dess styrelseordförande Gerd Engman var socialdemokrat. Det var också verkets generaldirektör Monica Andersson. Samma partifärg hade självfallet också det för miljöfrågor ansvariga statsrådet Anna Lindh. När generaldirektör Monica Andersson lämnade sin post efter en konflikt med regeringen tog det cirka ett halvt år innan en ny generaldirektör tillsattes, för övrigt också det en socialdemokrat. Handläggningen och ansvaret ligger utan minsta tvivel hos en grupp socialdemokrater. Det var inte rimligt att under de problematiska förhållanden som rådde vid tunnelbygget låta den viktiga posten som generaldirektör stå vakant så länge. Det vittnar faktiskt om brist på handlingskraft och administrativ förmåga att inte snabbare kunna återbesätta tjänsten som generaldirektör. Talet om att det behövdes extra lång tid genom att Monica Anderssons avgång kom överraskande håller faktiskt inte. Det handlade ju inte om någon externrekrytering, eftersom en socialdemokrat ersattes med en annan socialdemokrat. Dessutom, herr talman, vet vi att regeringen visst kan snabba på med utnämningar när det passar. Vi har under senare tid t.o.m. haft exempel på extra regeringssammanträde dagen innan konstitutionsutskottet frågade ut statsministern om utnämningspolitiken för att kunna markera utnämningar som då ansågs vara politiskt önskvärda för att få en viss optisk balans i hela utnämningsproblematiken. Uppenbarligen gavs miljöfrågorna med anknytning till Hallandsåsen inte den prioritet som de borde ha haft. Resultatet känner vi till. Man kan diskutera hur långt ett statsråds ansvar sträcker sig när det gäller byggprojekt och liknande. Men att med tanke på att detta var en långvarig process hävda att statsrådet helt saknade möjligheter att ingripa och att statsrådet Uusmann i det här fallet var helt utan ansvar, tycker jag faktiskt icke är rimligt.

Herr talman! I reservation 11 har folkpartiet kanske en något annorlunda vinkling i den här frågan. Vi kan i och för sig förstå att det tar tid att tillsätta en sådan här befattning. Banverket finns dessutom på en ort som ligger litet bort från Stockholm, där all kompetens finns. Så detta vill vi inte kritisera utan tvärtom visa en viss förståelse för. Men tiden för vakansen, som faktiskt var ganska lång, borde ha ökat insikten om det egna ansvaret hos departementet och kommunikationsministern. Enligt folkpartiet är de svar som hon ger utskottet tämligen anmärkningsvärda: Nej, hon har inte skaffat egen kompetens om miljöfrågorna, bygget eller sänkningen av grundvattnet, trots att hon bor i närheten och knappast kan ha undgått den pressbevakning som har varit om bl.a. grundvattensänkningen. Nej, hon har inte samrått med miljöministern, vilket enligt vår uppfattning borde vara tämligen självklart då de ju sitter i samma regering. Nej, hon anser inte att regeringen eller hon själv har något ansvar för ny teknik eller för miljöfrågorna. Kommunikationsministern säger dessutom att hon anser att myndigheten Banverket har fungerat bra. Jag säger här, som jag sade vid utfrågningen, att detta banverk har gjort hårresande felbedömningar vad gäller vattenuttag, val av den första entreprenören, val av teknik och tätningsmaterial. I Dagens Nyheter i lördags finns t.o.m. en artikel om att den första entreprenören visste redan 1994 att man definitivt inte skulle använda Rhoca-Gil. I dokumentationen stod det nämligen tydligt att medlet kunde orsaka nervskador och genetiska skador. Men detta visste alltså inte Banverket. Kommunikationsministern tycker trots det att Banverket fungerar bra. Jag menar och Folkpartiet anser att kommunikationsministern har haft ett ansvar som hon inte har tagit. Det bör Ines Uusmann få kritik för. Dessutom måste vi alla som politiker fundera på hur vi återställer det folkliga förtroendet för myndigheter och politiker. Ansvar måste tas både bakåt och framåt. Jag tycker att Ines Uusmann bör lastas för att hon inte har gjort det.

Herr talman! Vem är ansvarig? Vi har ett litet märkligt system i Sverige där det allt som oftast när det har hänt någonting slutar med att ingen är ansvarig. Vi har självständiga verk, men det är regeringen som utser cheferna. I det här fallet hade regeringen underlåtit att utse chef och generaldirektör för Banverket i minst ett halvår. Det fanns förstås en person som ändå var högste chef, men när det inte finns någon generaldirektör måste man nog ändå räkna med att ett litet tyngre ansvar vilar på ministern. Eftersom vi har ministrar i Sverige som inte är så ansvariga anser ministern i det här fallet att hon inte är ansvarig här heller. Det är möjligt att det är precis så det är i Sverige - ministrarna är inte ansvariga. De tycker litet grand och beslutar en del, men ansvar för verksamheten har någon annan. Detta tycker jag är en brist som vi borde gå igenom mer djuplodande. Birgitta Hambraeus gjorde tidigare i dag ett inlägg där hon menade att vi borde göra regeringen direkt ansvarig inför folket. Antagligen är det en nödvändig åtgärd framöver att göra regeringen och ministrarna mer ansvariga än de är i dag. Det finns en märklig sak i miljöskandalen kring Hallandsåsen. Det föregick faktiskt möten under våren 1997 mellan Banverket och departementet där också kommunikationsministern var med. Där diskuterades alla viktiga projekt, vad jag förstår, utom just Hallandsåsen och problemen med att det läckte in vatten och att grundvattnet sjönk. Trots att Banverket hade stora problem i den här frågan, och trots att Rhoca-Gil redan var inköpt som en del av en ny teknik som man funderade på att använda verkar det som att man inte diskuterade just den frågan. Alla andra projekt av vikt diskuterades - men inte de kanske största problemen och det allvarligaste och dyraste projektet som medförde de största kostnadshöjningarna. Det är märkligt! Nu pågår en juridisk process i frågan. Det är möjligt att vi, när vi får ett slutbesked från den processen, också får nya besked om vad som har förevarit under den här våren. I det läget kan det vara så att konstitutionsutskottet vill ta upp frågan igen. Jag tycker att det är bra att vi också har fått majoriteten att skriva in detta i betänkandet. Det är alltså inte säkert att den här frågan är utagerad. Den kan komma upp igen - särskilt med tanke på att kommunikationsministern under utfrågningen med konstitutionsutskottet plötsligt råkade säga att frågan var uppe under mötet med Banverket. Sedan tog hon tillbaka det efteråt, men det gör ju bara hela saken ännu mer märklig. Vi vill från Miljöpartiets sida i första hand anmärka på att regeringen under en lång period inte har lyckats besätta Banverket med en ordentlig ledning. Det är allvarligt, och det är något som konstitutionsutskottet också tidigare har pekat på. Så får det inte gå till. De andra frågorna, nämligen den om de motstridiga uppgifterna från kommunikationsministern och den om vad som egentligen har förevarit, får vi vänta med. Vi får se om det kommer fram mer sanning kring dem senare.

Herr talman! Vi har olika uppfattningar om det. Jag menar att det är klart belagt att Banverket sedan 1994 kände till Rhoca-Gils genetiska effekter på människor och djur. Då tycker jag att det är märkligt att Ines Uusmann inte var informerad om det.

Herr talman! Förvaltningen av och utövandet av ägandet i de statliga företagen är en viktig uppgift för regeringen. Konstitutionsutskottet har tidigare granskat utövandet av statens ägande i vissa bolag, bl.a. Nordbanken. Konstitutionsutskottet har i dessa tidigare granskningar uttalat att det ligger i sakens natur, särskilt i bolag med endast en eller ett fåtal aktieägare, att det förekommer underhandskontakter mellan staten som ägare och den direkta bolagsledningen. Konstitutionsutskottet har vidare uttalat, bl.a. i 1994/95:KU30, att rutiner bör utvecklas som gör det möjligt att följa viktigare händelseförlopp och att granska vilka kontakter som förevarit mellan bolagsbildningar och berörda departement i frågor av större betydelse. Detta var ett uttalande från ett enigt utskott. Bakgrunden till årets granskning är den långa rad av fällningar av Posten från Konkurrensverket, Tingsrätten och Marknadsdomstolen. Det har framstått som underligt att Posten har kunnat härja fritt i konkurrenslagens utmarker utan att ägaren på något sätt gripit in. En bolagsledning som använder betydande både personella och ekonomiska resurser till att driva ett stort antal rättsprocesser torde i ett normalt privatägt bolag ha blivit utbytt eller ålagd att ägna sig åt normal affärsverksamhet och att hålla sig inom lagens råmärken. Att lägga så stora resurser i rättsprocesser torde vara misshushållning även om det genererar litet mer post och litet fler brev med mottagningsbevis. Posten har under en lång tid agerat så att man har ådragit sig ålägganden att vid vite upphöra med viss verksamhet och där högre instans ofta fastställt Konkurrensverkets beslut. Det gäller helkundsklausuler och trohetsrabatter. Det gäller russinplockarärendena och posttidningsmålen, där besluten har fattats i Konkurrensverket. Det gäller helkundsklausuler och trohetsrabatter samt zonprissättning, där beslut har fattats i Tingsrätten. Och det gäller E-postärenden som har fastställts i Marknadsdomstolen. Att ägaren staten inte på något sätt har agerat mot detta tyder på en betydande passivitet. I årets granskning av utövandet av statens ägande har det framkommit en rad förhållanden som framstår som litet märkliga och underliga. Det har framkommit att ägaren varit medveten om det stora antalet fällningar och ansett att det har varit olyckligt. "Konkurrensverket har vid ett antal tillfällen ansett att Posten AB missbrukat sin dominerande ställning. Detta är givetvis något som från ägarens ståndpunkt är olyckligt. Kommunikationsdepartementet har och kommer även framdeles att ta upp konkurrensfrågorna med Posten AB:s styrelse." Konkurrensverkets beslut givit anledning till några åtgärder från kommunkationsministerns sida? Statsrådets svar blir: "Nej. Konkurrensverkets beslut har därför inte givit anledning till åtgärder från kommunikationsministerns sida." I ena stunden har man kontakter, och i den andra stunden har inget gjorts. När vi i konstitutionsutskottet har ställt frågor om hur kontakterna mellan Posten AB och departementet har dokumenterats har vi fått svaret att det har de inte alls. Möjligen kan man hitta svar i de privata dagböcker som statsrådet hänvisade till. I utfrågningarna har det också framkommit att man har närmast dagliga och veckovisa kontakter med bolaget. Man har möten med bolagets ordförande inför varje styrelsemöte och inför händelser av större vikt, samtal med både ordförande och VD. Ingenting har dock dokumenterats. Detta ger anledning till några reflexioner. Fram tonar bilden av ett postbolag som närmast direktstyrs från departementet, där man inför varje styrelsemöte går igenom dagordningen, och allt, bokstavligen allt, dagligen och veckoligen stäms av mellan departement och bolag. Det finns anledning att fråga om en sådan styrning ger den självständighet och det ansvarstagande som förväntas av ett aktiebolag och dess styrelse och som också förväntas av ett statligt ägt aktiebolag och dess styrelse. Fram tonar också bilden av att Postens agerande i konkurrenslagens utmarker med de många fällningarna skett i största samförstånd med departementet. De dagliga och veckoliga kontakterna kan tyda på att det hela varit väl sanktionerat. Å andra sidan ser vi kommunikationsministerns svar, att hon inte har vidtagit några som helst åtgärder, trots att det hela betecknats som olyckligt att Utskottet har haft påtagligt svårt att få klarhet, eftersom dokumentation saknas om i stort sett alla kontakter, trots vad konstitutionsutskottet tidigare har uttalat. Det är förvånande att majoriteten i konstitutionsutskottet inte varit intresserad av att följa upp tidigare krav på dokumentation. Även om man inte delar reservanternas syn på passiviteten från statsrådets sida borde det vara av stort och gemensamt intresse att det blir möjligt för riksdagen att granska vad regeringen faktiskt gör. Jag beklagar djupt att tiden och intresset inte har medgett att majoriteten velat värna riksdagens intressen bättre.

Herr talman! Bilden av mönstret av kontakter mellan Posten och departementet nästan varje vecka eller dag kontrasterar verkligen mot den brist på kontaktmönster som vi kunde redogöra för i samband med förra ärendet - samma departement och Banverket. Den iakktagelsen kunde jag inte låta bli att redogöra för. I det här ärendet finns det inte mycket att tillägga efter Ola Karlssons anförande. Vi står bakom samma reservation. Jag vill bara kommentera att avregleringen av Posten skedde i januari 1994. Vid utfrågningen våren 1998 hänvisade Ines Uusmann till detta fortfarande som en ny situation. Jag menar att det ger ett oseriöst intryck om Posten behöver så lång inkörningstid. Inget privat företag skulle fyra år efter en regeländring fortfarande ursäktas om det nya regelverket inte följdes. Det är mycket märkligt att Ines Uusmann efter så lång tid kan försvara Postens prövande av gränser. Att ministern inte tog upp en diskussion om konkurrensfrågorna, trots ett uttryckligt löfte i den frågedebatt som Ola Karlsson hänvisade till, kan, menar vi, med stort fog karakteriseras som Ines Uusmanns passivitet.

Herr talman! När jag kom i kontakt med anmälan till KU höjde jag något på ögonbrynen. Det står där att man vid 25 tillfällen systematiskt har handlat i strid med Konkurrensverket. De som har läst KU-anmälan och de som i dag läser reservationen har kanske svårt att se att det handlar om samma ärende. När Ola Karlsson skrev sin reservation tog han till storsläggan för att drämma till Ines Uusmann men han slog sig själv på foten. Då blev frågan hur detta ärende hade dokumenterats. Det var nämligen inte så att man vid 25 tillfällen systematiskt hade brutit mot konkurrensreglerna. Av de 25 ärenden som Ola Karlsson tar upp i sin anmälan är mer än hälften avgjorda eller initierade på den tid då Mats Odell var kommunikationsminister. 1 ärende som Ola Karlsson nämner är inget ärende; det handlar om en enkät. Kvar är 24 ärenden. 2 ärenden är ett och samma ärende. Kvar är 23 ärenden. 4 ärenden behandlar samma fråga. Kvar är 20 ärenden. 5 andra ärenden gäller samma fråga. Kvar är 16 ärenden. 4 ärenden handlar om och hänger samman med förhandsbeslut. Kvar är 12 ärenden. 4 ärenden föranleder ingen åtgärd. Kvar är 8 ärenden. Av de 8 ärendena har man vid ett tillfälle blivit fälld och fått betala böter. Det gäller då postorderhanteringen. Jag är litet osäker på var i tiden detta låg. Det är mycket möjligt att det ärendet fanns på Mats Odells tid. Jag hävdar dock inte det. Det handlar här om 3,8 miljoner kronor. I övriga fall har man rättat sig efter de utslag man fått. När man ser det hela krympa ihop som tio små negerpojkar är det kanske inte så märkligt att man säger att frågor av stor vikt, som hanteras mellan departement och företag och som bör vara väl dokumenterade, faktiskt inte är speciellt väl dokumenterade. Där håller jag med reservanterna. Det är oerhört litet sagt i texten i de frågorna. Men när man ser det på det här sättet är det svårt att se att det gäller frågor av stor dignitet för Postverket. Det kan förklara att dokumentationen inte är så utförlig. Tack!

Herr talman! Jag har flera gånger i denna kammare - t.ex. så sent som i går, tror jag - konstaterat att det, tyvärr, behövs en säkerhetspolis i vårt land som kan hjälpa till med att hålla ögonen på personer som kan förväntas eller som kan misstänkas för att vilja omstörta vår samhällsordning med våld. Samtidigt har jag pekat på att vi sedan slutet av 60-talet har haft en lagreglering som förbjuder åsiktsregistrering och sedan slutet av 70-talet en grundlagsreglering i samma anda. Till årets granskning har vi fått in två anmälningar som rör Säkerhetspolisen. Den ena handlar om de hemliga föreskrifter som regeringarna har utfärdat för Säkerhetspolisen. Den andra handlar om den svenska regeringens förhållande till Europadomstolen i det s.k. Leandermålet. Vårt arbete med frågan har varit litet speciellt, med tanke på den karaktär som Säkerhetspolisens arbete förstås har. De utfrågningar som vi haft har inte varit offentliga. Vi har tagit in bl.a. den s.k. Leanderakten i det konkreta fallet. Vi har haft en hel del diskussioner om sekretessfrågorna. En majoritet i utskottet, till vilken Folkpartiet inte hör, har tyckt att utskottet bara skall få del av en muntlig redovisning av de hemliga föreskrifternas innehåll. Min bedömning är att vi i utskottet, trots den begränsningen, har fått information om vad som gäller nu och vad som gällt under föregående år - man får då gå tillbaka till början av 70-talet - samt om vilka organisationer det är fråga om och på vilka grunder de har registrerats. Sedan några ord om Folkpartiets slutsats av den här genomgången, och då vill jag betona att utskottet inte har undersökt nämnda organisationer - vare sig de nu aktuella eller tidigare organisationer. Vi har inte gått igenom deras program och vi har inte gjort någon bedömning av om Säkerhetspolisen haft rätt i att vilja ha med de här organisationerna på listan eller inte. Vi för vår del har tyckt att det vi tagit del av underbygger vår tidigare framförda synpunkt, nämligen att en oberoende kommission borde inkallas som har speciella befogenheter och som skulle se över hela frågan om den svenska säkerhetspolisen och dess förhållande till åsiktsregistrering under efterkrigstiden. Vi har inte tyckt att vi fått ett sådant underlag att det går att konstatera att man har brutit mot grundlagsförbudet på den här punkten. De här tankegångarna utvecklas i reservation 14 från Folkpartiet. I denna säger vi bl.a. att om det inte blir så att en riksdagsmajoritet eller regeringen ställer sig bakom detta med att en oberoende kommission tillkallas bör KU fortsätta med det här arbetet och göra den bedömning som vi inte haft tid eller utrymme för att göra. Det handlar alltså om att försöka bedöma om det varit rimligt eller inte att ha de organisationer på listan som funnits med där. Den andra anmälan, herr talman, gäller alltså det s.k. Leandermålet. Det handlar om på vilket sätt det har varit rimligt för regeringarna att driva det här målet i Europadomstolen och om man vilselett Europadomstolen när det gäller vad de svenska registreringarna av organisationer har handlat om. Som framgår av betänkandet ställer sig hela konstitutionsutskottet bakom bedömningen att det som finns i Leanderakten är harmlösa uppgifter. Den bedömningen man då har att göra är om det var rätt att driva målet till Europadomstolen så som gjorts. I reservation 16 har vi från Folkpartiets sida och även representanter för Vänsterpartiet och Miljöpartiet utvecklat tanken att det var mycket tveksamt att driva målet mot bakgrund av de harmlösa uppgifter som fanns i materialet. Herr talman! Vi har haft tillfälle att flera gånger i denna kammare sedan november i fjol diskutera Säkerhetspolisen och diskutera huruvida brott mot åsiktsregistrering ägt rum och på vilket sätt vi skulle reda ut frågan. Vi diskuterade det så sent som i går i en interpellationsdebatt med justitieministern. Jag kan för min del konstatera att de här frågorna kommer i fortsättningen att förfölja oss i den svenska debatten tills det sker en ordentlig genomgång av vår efterkrigstidshistoria på denna punkt. Min förhoppning är fortfarande, om än svag, att man kommer att tillsätta en oberoende kommission. Gör man inte det kommer vi från vår sida att verka för att KU gör den genomgång som vi av tidsmässiga skäl nu inte har kunnat göra.

Herr talman! Åsiktsregistrering har ägt rum i Sverige under ganska många år. Det fick en mera organiserad form på 30-talet. Det ägde rum på 40-, 50 och 60-talet. Det var relativt oreglerat och relativt godtyckligt. Mycket material har framkommit om hur denna registrering har varit, vilken typ av uppgifter som har lagts personer till last. Många exempel finns på personer som genom denna statens åsiktsregistrering och åsiktsförföljelse har åsamkats lidande på olika sätt. Det krävs att hela den här historien grävs upp med dess rötter, inte minst med tanke på att många människor behöver en upprättelse därför att de, trots att de är oskyldiga, egentligen behandlats som misstänkta, som s.k. säkerhetsrisker, eller utsatts för liknande anklagelser. I slutet på 60-talet tillkom personalkontrollkungörelsen. Den innebar ett steg framåt därför att där angavs att registrering enbart på grund av åsikt icke längre skulle vara tillåten, detta enligt personalkontrollkungörelsens 2 §. Regeringen började på 70-talet att ge ut dels öppna föreskrifter, dels hemliga föreskrifter om hur denna skulle tillämpas. Första versionen av de hemliga föreskrifterna tillkom 1973 och har sedan vid några tillfällen reviderats.

Anmälan avser alltså huruvida dessa hemliga föreskrifter tillåtit en registrering som går ut över vad förbud mot åsiktsregistrering anger eller om det har varit en registrering som eljest strider mot vad som måste anses vara rimligt i ett demokratiskt samhälle. Vår debatt i dag kompliceras av att föreskrifterna ansetts vara kvalificerat hemliga och att vi har ålagt oss tystnadsplikt om det närmare innehållet. Något allmänt om innehållet har redan varit ute i den allmänna debatten och kan också nämnas.

Då kan man säga, utan att nämna vad vare sig kvalifikationer eller organisationer innebär, att redan här tillstöter ett problem: Hur kan det ena kombineras med det andra?

Naturligtvis kan det ske genom att man förhör vederbörande. Det har i och för sig förekommit, vilket strider mot ett annat grundlagsstadgande, att man faktiskt är skyddad mot att gentemot det allmänna uppge sin övertygelse. Man behöver alltså inte uppge sin övertygelse i religiösa eller politiska frågor. Det är den ena möjligheten. Den andra är att man har förteckningar över organisationers medlemmar och ser om de är aktiva. Så för man ihop detta i ett åsiktsregister. Då har det redan funnits ett s.k. åsiktsregister. Man kan också analysera - vi har inte gjort det - de olika organisationernas program och se vad de står för, om det är organisationer som planlägger våld eller andra övergrepp, antingen på konstitutionen, samhället eller på människors demokratiska rättigheter. Faktum är att organisationslistan upptar inte bara organisationer med uttalade program och samhällsfrämjande program i olika riktningar utan också organisationer som har en betydligt mer löslig politisk inriktning.

När dessa kombineras kan det bli så att en ytterligt liten aktivitet som knappt har någon politisk anknytning eller är en politiskt harmlös aktivitet kan ligga till grund för en registrering, även om varje verksamhet är förenlig med grundlagen. Man har rätt att tillhöra organisationer, eftersom vi har organisationsfrihet i landet. Man har rätt att utföra vissa aktiviteter därför att organisationer har rätt att utföra vissa aktiviteter. Enskilda har rätt ge uttryck för sina uppfattningar osv. Detta kan i kombination leda till att människor registreras. Man skulle naturligtvis kunna exemplifiera detta med många olika fall. Men en annan anmälan som behandlas i det här betänkandet, nämligen den om fallet Torsten Leander, räcker gott för att man skall förstå arten och tyngden i den verksamhet som Säkerhetspolisen har fått bedriva, och där vi utgår ifrån att man har följt den instruktion som kommer från regeringen. Få anmärkningar mot Leander är från tiden efter 1973, när de första hemliga föreskrifterna kom. Men dock är de flesta anteckningarna om Leander från tiden efter det att personalkungörelsen trädde i kraft, och där vi alltså hade ett åsiktsregistreringsförbud. Leanderfallet har vi ingen tystnadsplikt om. Där är sakerna möjliga att offentliggöra. Vad som läggs denne person till last och som gör att han inte kommer ifråga till en tjänst är sådana saker som att han beställt flygblad. Han har ansökt om medlemskap i ett politiskt parti. Han har haft sin bil parkerad utanför en icke-partipolitisk organisations årsmöte. Han har begärt adress till var man kan få tag i en soldatfacktidning och få kontakt med en sådan facklig organisation. Denna politiska aktivitet har föranlett registrering. Det är vad som i huvudsak står i säpos akt om Leander. Det har fått till konsekvens att han enligt personalkontrollkungörelsen förvägrades arbete.

Hur har de behandlats? Det torde också stå klart att med de hemliga direktiv som regeringen gett har de kunnat hamna i register och registreras. De har kunnat avstängas från arbeten enligt personalkontrollkungörelsen, osv. Allt detta tyder på att regeringen har gett föreskrifter som har kunnat användas på ett sätt som icke är förenligt med vad som borde vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det är därför som vi trots att materialet är kvalificerat hemligt ändå har sett oss nödsakade att reservera oss i den här frågan. Man anar verkligen att det har begåtts inte bara ett utan många övergrepp. Också Leanderfallets avslutning, där regeringen genom att ge ett ex gratie-bidrag om 400 000 kr till Leander, visar att man verkligen erkänner att staten behandlat honom på ett otillbörligt sätt. Hur många andra fall finns det då inte? Det är därför bra att vi har en reservation om hur den svenska staten har bedrivit en rättslig affär kring Leanderfallet. Det finns mycket att säga om hur Sverige har bedrivit den rättegången. Det räcker egentligen med att instämma i det som Bo Könberg har sagt tidigare. Sverige borde ha sökt en uppgörelse på ett tidigt stadium och inte drivit en process när de anteckningar som lades denne person till last var så utomordentligt tunna och beskedliga. Vi måste där instämma i en reservation som inte kan låta regeringarna undgå kritik för detta. Det gäller också det övriga materialet. Herr talman! Allt pekar med entydighet på att de utredningar som skall se över den militära utredningstjänsten, de enskilda forskarinitiativ som regeringen vill initiera är gott och väl, men det är otillräckligt. Det behövs en kommission som en gång för alla tvättar rent i denna varböld i det svenska samhället som åsiktsregistrering. Den kan göra de avvägningar som behövs. Det är klart att det behövs en säkerhetspolis som slår vakt om demokratin och människors demokratiska rättigheter. Men den har icke alltid haft en sådan instruktion eller i sin praktik fungerat på det sättet. Därmed yrkar jag bifall till de båda reservationer som jag har undertecknat, dvs. nr 15 och nr 16.

Herr talman! Då kommer vi till det kanske allvarligaste ärendet i årets granskning. Det är ett ärende som berör väldigt många människor väldigt nära och där staten enligt min mening har begått stora övergrepp. Till att börja med skulle jag vilja säga några ord om vad KU egentligen har granskat. Jag tycker att det kan finnas skäl att tala om att KU:s granskning enbart har berört en relativt begränsad del av säpos registrering av svenska medborgare. Det handlar om den registrering som har skett under tiden från år 1973 fram till i dag och under det s.k. åsiktsförbudet, med regeringens hemliga direktiv på grund av detta. Förutom det har säpo haft en betydande mängd uppgifter att sköta utöver det som finns under den tillåtelse som regeringen har gett genom de hemliga direktiven. Innan år 1973 fanns det inga sådana klara regler, åtminstone inte innan personalkontrollkungörelsen. Vad innebär då det åsiktsregistreringsförbud som vi har i Sverige i grundlagen i regeringsformens 2 kap. 3 §? Jag menar att innebörden av det är vad regeringen skriver i sina öppna direktiv till Säkerhetspolisen. Den definitionen har man varit ganska enig om under lång tid i Sverige. De öppna direktiven säger att säkerhetspolisen har en rätt att registrera människor utifrån två grundläggande kriterier. Det första är om man är med i eller sympatiserar med en organisation som i sin program antagit att man vill omvandla samhället med våld. Men det räcker inte. Utöver detta måste också den enskilde individen ha gjort någonting, varit med om någon åtgärd, som gör att man kan anta att personen i fråga också är beredd att göra någonting som har med våld att göra för att förändra samhället. De hemliga föreskrifterna handlar alltså om vilka organisationer det är fråga om samt vilka åtgärder och handlingar den enskilde individen skall ha begått för att säpo skall ha rätt att utifrån dessa registrera honom eller henne. Man kan fundera över de organisationer som finns på listorna från 1973 och fram till i dag. Har de verkligen varit intresserade av och aktivt tänkt sig att förändra samhället med våld? Vi har i utskottets arbete egentligen inte gått in på en sådan detaljnivå. Mitt intryck är dock att flera av organisationerna på listan knappast kan sägas ha på allvar funderat i sådana banor. Det har i flera fall, tror jag, mer handlat om allmänt revolutionsromantiska funderingar - kanske har man velat försvara revolutionen den dag den är genomförd eller så. Detta har i princip räckt för att komma med på den här listan. Man kan också fundera över det andra kriteriet: den enskilde individens handlingar. Om man tittar noggrannare på de olika kriterierna där måste man ifrågasätta om de verkligen är så skrivna att de innebär att den enskilde individen är beredd att göra någonting sådant här. Jag ser det som uppenbart att fr.o.m. 1981, då det under regeringen Fälldin blir en utvidgning av kriterierna, faller själva grundtanken om att den enskilde personen skall ha gjort någonting för att kunna bli åsiktsregistrerad. Denna utvidgning, menar jag, gör att det knappast längre går att försvara systemet utifrån tanken att den enskilde individen genom åtgärd eller handling skall ha visat sig beredd att ta till våld på något sätt för att förändra samhället. Man kan väldigt starkt ifrågasätta saker även före 1981. Det finns andra kriterier med implikationer som man kan ifrågasätta. Men 1981 tycker jag att det blir så pass stor skillnad mellan de öppna föreskrifterna å ena sidan och de hemliga föreskrifterna å andra sidan att systemet inte längre går ihop med grundlagens åsiktsregistreringsförbud. Man skall då komma ihåg att det här bara gäller nyregistreringar. Har man en gång kommit upp på listan och blivit registrerad av säpo har säpo stora möjligheter att registrera allt möjligt som man företar sig. Men rätten att nyregistrera finns nedtecknad i de här olika kriterierna och hemliga direktiven. Vad betyder det här? Vad innebär det för den enskilda människan, för de tusentals människor det handlar om? Vi har i fallet Torsten Leander sett ett bra exempel på vad det kan betyda. Trots att man inte har gjort någonting som över huvud taget kan anses vara i närheten av något som skulle vara ett brott eller misstänkts vara ett brott har man som enskild individ påverkats mycket allvarligt. Min bedömning är återigen att tusentals människor har varit utsatta för statlig förföljelse på olika sätt, t.ex. på arbetsplatser och i fackföreningar. Säpo har haft möjlighet att registrera och spionera i privatlivet på ett sätt som är alldeles orimligt utifrån de förutsättningar som har gällt. Jag kan hålla med Bo Könberg om att staten har en viss rätt och kanske också skyldighet att övervaka vissa personer.

Ett problem i sammanhanget är att det har varit så många olika regeringar inblandade. Det är inte längre så lätt att säga vem som är ansvarig när alla regeringar från 1973 och framåt har varit inblandade i detta. Om man går längre tillbaka har det antagligen varit ännu värre. Det gör också att det politiska system som vi har i Sverige har väldigt svårt att tillgodogöra sig vikten av att faktiskt göra rent hus och försöka få bort den här varbölden, som Kenneth Kvist talade om. Orsaken till att man än så länge säger nej till en ökad offentlighet ligger säkerligen på det här området. Det är många regeringar och partier inblandade. Det är fortfarande känsligt. Det är så många ännu levande människor som är berörda och drabbade av det som har varit att den nuvarande socialdemokratiska regeringen antagligen gör bedömningen att sanningen och verkligheten är värre än att ryktena får fortsätta att florera. Detta är tråkigt. Jag tror att sanningen på litet sikt är bättre än ryktena. Jag tror att den har större möjlighet att läka såren i det svenska samhället efter de här frågorna och återskapa ett ökat förtroende mellan det politiska systemet och medborgarna. En liten fundering man kan ha kring skälen till det fortsatta hemlighållandet kan gälla fallet Torsten Leander. Det är ju ett relativt begränsat fall. Han har, vad jag förstår, inte varit med om så väldigt närgången aktivitet från Säkerhetspolisen. Han har uppenbart blivit drabbad i ett fall, men det finns säkerligen många som har drabbats värre. Han fick från staten en ersättning på 400 000 kr. Om tusen människor har drabbats på ett likartat sätt handlar det om 400 miljoner kronor. Om det är tiotusen handlar det om 4 miljarder kronor. Detta är inga orimliga siffror. Det kan alltså hända att man från statens sida också ser detta som en dyr kostnad för att försöka få rätsida på de här frågorna. Men återigen: En sanningskommission, som tar ett helhetsgrepp i stället för de nålsticksvisa, slumpmässiga försök till belysning som regeringen i dag går in för, vore någonting som kanske skulle kunna få det svenska samhället att läka litet grand i det här avseendet. Jag tycker att exemplet Norge visar att det kan fungera. Öppenhet, en rejäl undersökning, är bra. Offentlighet är positivt - liksom det var i scientologfallet, som vi diskuterade tidigare. Tänk om vi inte hade haft den svenska offentlighetsprincipen! Då hade denna belysning av scientologerna aldrig kommit till stånd. Det hade väl varit en nackdel i sammanhanget som vi inte diskuterade tidigare. Jag yrkar på godkännande av anmälan i reservation 15. Till syvende och sist menar jag att vi hade haft råd att offentliggöra huvuddelen av det här materialet i konstitutionsutskottet. Det hade stärkt Sveriges riksdag, och det hade stärkt förtroendet för det politiska systemet.

Herr talman! Det finns många både intressanta och spännande frågor runt det som KU har granskat i år. Det här är på sätt och vis en av de mer intressanta frågorna. Den fråga som man passar från reservanternas sida är ju den riktigt grundläggande frågan: Fanns det och finns det några hot mot demokratin? Det är intressant att höra att alla i olika sammanhang i dagens debatt, till skillnad från förarbetena inom konstitutionsutskottet, har sagt sig vara överens om att det nog behövs en säkerhetspolis. Där finns någon sorts gemensam grund i det här arbetet. Den svåra frågan är hur man hanterar historiskt material. Jag vet att man inte riktigt kan säga att det är rimligt att varje tid döms efter sina förutsättningar. Ändå får man inte glömma att en historierevision, när vi går in i tidigare händelser med de värderingar och den upplysning vi har i dag, blir ganska bekymmersam. Det var egentligen det som skildrades i t.ex. Orwells bok 1984, där man på olika sätt i en grym framtidsstat gjorde om historien. Tyvärr finns det exempel inte bara från litteraturens värld, utan detta har varit verklighet. I USA gick McCarthy-åren hårt fram mot allt som luktade kommunism. Det var ingen hejd på hur små associationer som krävdes för att på olika sätt förföljas av de säkerhetssystemen. Jag träffade en man hemma i Kungsbacka som faktiskt fostrats litet under McCarthy-åren i USA. Han var så övertygad om de konspiratoriska teorierna att kommunismen var på frammarsch att han t.o.m. när vi talade om Kungsbacka kommun anade en kommunistisk konspiration. Så långt kan det alltså gå. Därför är det litet viktigt att minnas att sådana perspektiv fanns under tider före vår tid. Vad ger då detta för slutsats? Det innebär inte alls att man behöver vare sig gilla eller godkänna det som har varit. Men man får inte glömma att varje tid måste bedömas i sitt perspektiv. Det vi med de mest vällovliga syften gör när vi nu talar indignerat om detta är faktiskt att vi ägnar oss åt en historierevision och försöker lägga till rätta. Det intressanta är dock att de här konspirationsteorierna inte alls är döda. Jag har hört i flera av de olika ämnen som vi har debatterat i dag att konspirationsidéerna lever i KU:s sällskap. Så fort man talar om sekretessen lockar det kanske fram aningar om ugglor i mossen eller begravda hundar. Det är intressant att inte några av reservanterna har talat om de sex utredningar som faktiskt har auktoriserats i samband med de här frågorna: Den parlamentariska nämnden under Wennerströmsärendet, Säpokommittén, Registerutredningen och nu Registernämnden som har att gå igenom de här frågorna. De anmälningar som vi har fått in handlar bl.a. om regeringens rätt att instruera genom förordning. Det är intressant och kanske inte så konstigt att se hur frågan glider under ett sådant här utredningsarbete. När Kenneth Kvist anmälde Säkerhetspolisens register pekar han i anmälan på att man skulle utreda om de hemliga föreskrifterna stått i överensstämmelse med gällande författningar eller eljest innehållit sådant som inte är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Skulle KU vara riktigt konsekvent skulle man säga att detta var frågan som ställdes. Utredningen har sedan företagits, och svaret måste vara: Ja, det var i överensstämmelse. På samma sätt var Bo Könbergs anmälan om Leanderfallet så formulerad att den handlade om att granska regeringens handläggning av målet Leander visavi Sverige inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i syfte att undersöka om någon eller några av regeringarna under 1980-talet vilselett Europadomstolen i målet. Det var frågorna som ställdes. Sedan glider anmälan och det som anmälaren har chans att driva i KU till att delvis omfatta helt andra frågor. Här tycker jag att förslaget om en kommission efter norsk modell är en orimlig slutsats i ett granskningsbetänkande från KU på basis av de anmälningar som har formulerats. Men även i övrigt tror jag att det föreligger en alldeles för ljus bild av vad en kommission kan göra. Man har flera gånger hört folk tala om att det här skall utredas en gång för alla. Jag tror, i likhet med det justitieminister Laila Freivalds framförde i samtalet i går, att det inte finns en sådan trollformel att svinga över historien. Debatten kommer att pågå. Utredningar har gjorts, och nu startar stora forskningsprojekt. Det tycker jag är ett seriöst sätt att ta i de här frågorna. När det gäller den avgränsade delen som rörde anmälningarna kunde svaret vara mycket kortare än så här.

Herr talman! Pär-Axel Sahlberg försöker på något sätt att smita ifrån frågan genom att hänvisa till ett antal utredningar som vi som är reservanter och kritiska inte har nämnt i just denna debatt. Det må vara hur det vill med det, men jag menar att de utredningarna inte riktigt tillgodoser objektivitetskravet. Om t.ex. en f.d. justitieminister utreder en verksamhet som han själv har varit ansvarig för så motsvarar inte det vad en kommission skulle kunna komma fram till. Pär-Axel Sahlberg gör ett nummer av historierevisionen. Om Pär-Axel Sahlberg verkligen ansåg att en inställning som gjorde användandet av ordet kommun i Kungsbacka till en kommunistisk konspiration var grunden för säpos verksamhet och statens politik på den tiden finns det väl all anledning att granska detta i sömmarna. Annars förstod jag inte riktigt varför han använde exemplet. Det jag frågar efter är inte regeringens rätt att utfärda en förordning. Det handlar ju om innehållet i denna förordning. Ponera nu, Pär-Axel Sahlberg - jag säger ponera för att inte bryta mot tystnadsplikten - att Säkerhetspolisen när den registrerade medlemmar som var närvarande vid Folket i Bild Kulturfronts årsmöte i Norrköping i början av 70-talet inte gick emot regeringens instruktion. Man registrerade medlemmar på ett årsmöte i en organisation som hade som mål att sprida folkets kultur och vara ett alternativ till den kommersiella veckopressen. Det fanns inte ett spår av våld eller annat i organisationens program. Ponera nu att säpo där hade agerat i enlighet med regeringens instruktioner! Tänk att detta skulle vara någonting som skulle kunna accepteras i ett demokratiskt samhälle!
Herr talman! Jag beklagar om jag var oklar i fråga om historierevisionen. Det borde inte vara så svårt att förstå att jag tog min utgångspunkt i tesen att man måste bedöma varje tid utifrån sitt perspektiv. Kenneth Kvist försöker med moderna uppfattningar i frågorna, och kanske delvis en nedtoning av de vänsterextrema gruppernas vokabulär, dvs. mer ord än eld i det som sades, göra en något omvänd historierevision. Om det fanns en tid där ordet kommun kunde uppfattas som kommunistiskt subversivt, säger det möjligen någonting mer om den enskilda människan, som kanske var extremt udda, men det säger också någonting om en annan tid. Jag beklagar att Kenneth Kvist inte tog upp i sitt inlägg frågan om huruvida regeringen agerade i överensstämmelse med gällande författningar. Det arbetet hade kunnat göras snabbt. Där är vi överens. Eftersom vi är överens om att dessa regleringar fanns inom ramen för kompetensen för regeringen har man nu gått vidare och gjort ett huvudnummer av en kommission som skall lösa alla dessa frågor. Det är litet olyckligt i samband med en konstitutionell granskning i konstitutionsutskottet. Historierevisionen består i att vi försöker kliva in i en annan tidsepok med de värderingar vi har i dag. Vi skall utvärdera och med hjälp av forskningsprojekten se på vad detta innebar. Men vi måste göra bedömningen utifrån den tid som då var.
Herr talman! Jag har inte riktigt klart för mig om Pär-Axel Sahlberg låtsas vara enfaldig eller om det är jag som inte riktigt förstår vad han vill ha sagt. En anmälan till konstitutionsutskottet gäller inte om regeringen har rätt eller inte rätt att lämna förordningar till myndigheter. Det handlar naturligtvis om ifall innehållet i denna förordning har varit i överensstämmelse med grundlagar och demokratiska principer. Det är där det brister. Det går inte att ha uppfattningen att kraven på att det skall ske en grundlig utredning är detsamma som en historieförfalskning, omskrivning av historien och ett åsidosättande av hur samhället såg ut när det begav sig och beger sig. Det handlar om att göra en rimlig, riktig och objektiv behandling. Man undgår inte historieförfalskning genom att försöka förtiga historien, genom att försöka tysta ned, genom att försöka försköna, genom att försöka föra åt sidan det som varit och delvis är. Det måste ske en analys. KU:s sak är att granska om regeringens direktiv till sitt innehåll - det är det som anmälan avser - har varit i överensstämmelse med demokratiska principer och grundlagarna. En vidare uppgift krävs för att granska hur säpo har agerat. Därför krävs det en sanningskommission. Tiden arbetar för det. Ni kommer till slut att få ge upp ert motstånd.
Herr talman! Kenneth Kvist frågar om jag låtsas vara enfaldig - underförstått är det. Det är naturligtvis en debatteknik som jag accepterar. Jag kan förstå att han är litet upprörd över att jag har kritiserat den dåliga kvaliteten på den aktuella anmälan. Den är vid det här läget besvarad. Det borde inte vara så svårt att förstå den fråga som här debatteras, nämligen hur vi hanterar historien. Jag anar att man tror att med hjälp av en sanningskommission löser man alla de problem som de tidigare och nu sittande sex utredningarna inte har lyckats lösa. Det är den bild man har av verkligheten. Där ligger just historierevisionen. Där tror man i dagens upplysta ljus att man kan kasta ljus i de skuggrika dalar som har skapat denna oro och detta elände som vi nu talar om. Jag tror inte att det fungerar så. Jag började mitt anförande med en fråga: Fanns det och finns det något hot mot demokratin? Ingen har talat emot detta. Man är överens om behovet av en säkerhetspolis eller någon likartad funktion. I dag står det fortfarande i lagen att Rikspolisstyrelsen i Säkerhetspolisens register får anteckna de uppgifter som behövs för verksamheten. Det kommer en helt annan dag, Kenneth Kvist, en helt annan tid, när nya försök till historierevisionism kommer att göras och Kenneth Kvist och jag kommer att dömas för hur vi i vår enfald har tolkat tillvaron i vår tid.
Herr talman! Jag har en fråga att ställa till Pär Axel Sahlberg. Vi har ett åsiktsregistreringsförbud i grundlagen - i regeringsformen. Dessutom har regeringen antagit öppna föreskrifter till Säkerhetspolisen i frågan. Där framgår det att det finns en rätt att registrera personer som är medlemmar i organisationer som vill omvandla samhället med våld. Därutöver krävs att medlem eller sympatisör till en sådan organisation genom sina åtgärder har gett anledning till misstankar att han kan vara beredd att delta i verksamhet som innebär fara för rikets säkerhet eller som syftar till att med våld förändra det demokratiska statsskicket. De hemliga föreskrifter som vi har fått ta del av i konstitutionsutskottet utgörs av åtta kriterier. Det är en lista på organisationer. Kan Pär-Axel Sahlberg med gott samvete lägga handen på hjärtat och säga att det bara är en översättning av de öppna kriterierna och att de ryms inom grundlagens förbud mot åsiktsregistrering?

Herr talman! Det är precis som Peter Eriksson redovisar. Återigen är Peter Eriksson nära den svåra gräns som vi har satt upp för vårt arbete och ligger i sakens natur, nämligen det öppna och det sekreta. Det är alldeles klart att föreskrifterna såsom de har utvecklats är tydliga på punkten att minimera det som i andra sammanhang kallas för guilt by association. Det handlar om den egna gruppens ställning. Jag sade tidigare att det inte alls är osannolikt att man under åren då kommunistskräcken var som mest utbredd hade svårt att förstå de vänsterextrema revolutionära tongångarna och inte insåg att det var mer munväder än hot. Detta hindrar inte att den organisation man tillhörde, och beroende på engagemangsgrad och övrigt deltagande, faktiskt kunde leda till att förutsättningen för en sådan anteckning blev möjlig. Det är inte säkert att man med hjälp av den säkerhetsbedömningen vare sig kunde eller skulle invänta att var och en var beväpnad eller militärutbildad. Det handlar om, utifrån de förutsättningar som då kunde vara rimliga, att göra en bedömning av risk och hot. Där ser jag inte, som Peter Eriksson gör, några stora bekymmer med den rätt som polisen har att anteckna de uppgifter som behövs för verksamheten.
Herr talman! Det hedrar Pär-Axel Sahlberg ordentligt att han inte kan ställa sig här och säga att regeringens hemliga direktiv stämmer överens med det åsiktsregistreringsförbud vi har i Sverige. Han drar på det och kommer med omsvep, och jag tycker att det är bra. Men när jag går tillbaka till vad Pär Axel Sahlberg sade tidigare i sitt anförande, där han talade om historierevision och att varje tid skall dömas efter sina egna förutsättningar, tycker jag att hans svar här är talande och tydligt. Ge oss sanningen, så kan var och en göra sin bedömning! Det är det våra reservationer handlar om, och det är det som också Socialdemokraterna borde ställa upp på.
Fru talman! Jag tackar gärna för de berömmande orden, även om det kanske låg en liten judaskyss i dem också. Men det kan jag både uthärda och acceptera. Det som jag kallar historierevision handlar inte om att vi skall acceptera saker och ting som har varit. Det finns massor av saker i historien som vi ständigt behöver omvärdera. Men vi kan inte bedöma eller döma utifrån de perspektiv som vi själva har. Det är närmast den frågan som jag har velat aktualisera. Peter Eriksson hör till dem som har varit allra närmast att svara på min fråga om det fanns eller finns några hot mot demokratin. Jag hörde Peter Eriksson säga tidigt i dag att det är klart att vi måste ha en säkerhetspolis. Därför har jag inte stressat Peter Eriksson med den frågan, men det är den han måste leva upp till att besvara. Det är den som gäller den öppenhet som han nu frågar efter, för att vi skall kunna hantera det här framöver. Vi avser inte att dölja historien, utan det finns ett aktuellt behov av fortsatt kontroll på det här sättet. Det är det som gör att vi har en restriktivitet när det gäller de här frågorna. Men nu har regeringen föreslagit att de hemliga föreskrifterna skall tas bort, så det är återigen så att frågan är delvis fel väckt. Det är synd att inte heller Peter Eriksson har talat om de sex utredningar som har beskrivit detta. Jag skulle kunna fråga om Peter Eriksson har läst vad JK, Carl Lidbom och den parlamentariska nämnden i Wennerströmsärendet har redogjort för i de öppna delarna. Den frågan är adekvat efter den här debatten.

Fru talman! Jag tror inte att vi kan avsluta den här debatten, eftersom Pär-Axel Sahlberg har redovisat flera missuppfattningar om vad den handlar om. Han har konstaterat flera gånger att vi alla skulle vara överens om att det har visat sig att det inte fanns någon grund för den anmälan som Kenneth Kvist har lämnat in. Med det menar han att regeringen har haft rätt att utfärda dessa föreskrifter. Nej, det har inte utskottet konstaterat. Jag tror inte ens att majoriteten har gjort det, men det får man svara för själv. Det är ju så, vilket har framgått i dag, att utskottet egentligen bara har tagit del av direktiven, kriterierna - hur många de än är - och vilka organisationer som finns på den här listan. Jag har inte någon möjlighet - jag tror inte heller att Pär-Axel Sahlberg har det - att bedöma om det har varit rimligt att ha de organisationer på listan som har funnits där sedan 1973, dvs. om de har uppfyllt de krav som har ställts, nämligen att de har våld på sitt program. Det är därför som man får välja antingen vägen att bifalla de krav som har ställts i andra sammanhang och i dessa reservationer om en oberoende kommission, eller vägen att KU självt får ge sig in i det ganska mödosamma arbetet att bedöma några av de saker som Pär-Axel Sahlberg har nämnt, dvs. om det här var mera ord och om man då hade anledning att tro detta eller inte. Det är uppenbart att det skulle kunna finnas organisationer på dessa listor som inte hade våld på sitt program. I så fall var bevisfrågan avklarad. Jag tycker för min del att det är inte är klart utan att en sådan här undersökning har gjorts. Jag vill gärna ställa en fråga till Pär-Axel Sahlberg, och det gäller att vi för den här debatten litet stympat. Peter Eriksson kritiserar exempelvis kriterierna utan att någon utanför KU egentligen känner till dem. Min fråga är: Om vi nu alla är överens om att de skall vara försvunna om sju åtta månader, kan de då verkligen vara kvalificerat hemliga i dag?
Fru talman! Bo Könberg, ordförande i konstitutionsutskottet, anger som skäl för att vilja ha replik på mig att jag har missförstått vad frågan gäller. Det är möjligt att det är så - jag utesluter det inte alls. Det intressanta är att ordföranden i konstitutionsutskottet inte sätter den här diskussionen i samband med den anmälan som vi har fått in, som jag redan har citerat ur när det gäller de frågor som har ställts, nämligen om det var möjligt att ta fram sådana föreskrifter som vi här har debatterat. Jag sade att det inte kan vara speciellt komplicerat att hävda att det var möjligt. Sedan har det klargjorts i den här debatten och även långt tidigare att man kan ha olika åsikter om detta. Det är närmast på den punkten som jag har tyckt att det varit angeläget att något diskutera den historierevisionistiska synpunkten. Jag tycker att Bo Könberg som ordförande i konstitutionsutskottet måste vara den som, så långt han bara orkar, håller det konstitutionella spåret i de här frågorna. Om då formuleringen i anmälan inte är av intresse kan man fråga sig vad som är av intresse. Om slutsatsen inte innebär att vi har slutfört ett ärende när vi har behandlat det, utan innebär att vi glider över på en diskussion om huruvida en sanningskommission skall till eller inte, måste man också fråga sig vad konstitutionsutskottet innebär. Vi granskar inte säpo, utan vi granskar regeringens arbete.
Fru talman! Jag är rädd för att vi talar förbi varandra. Jag vet inte om det beror på ond vilja från någon av oss eller om det beror på någonting annat. Jag hoppas att jag och övriga i utskottet verkligen vill hålla ordning på vad anmälningarna gäller, diskutera dem och ta ställning till dem. Då säger Pär-Axel Sahlberg till mig att det måste vara av intresse vilken formulering frågan har. Ja, det är klart att det är. Men det jag försöker säga till honom är att vi gemensamt - Pär-Axel Sahlberg, jag och alla andra i utskottet - har konstaterat att vi inte har gått igenom dessa organisationers program för att bedöma om det var rimligt av regeringen och om det stämde med grundlagens förbud mot åsiktsregistrering att föra upp dem på den här listan. Flera av de utredningar som Pär-Axel Sahlberg själv nu har åberopat ett antal gånger har konstaterat att organisationer varit farligt nära gränsen för att överträda grundlagsförbud. Vi har inte gjort den granskningen, och vi har konstaterat det från alla håll. Flera av dem som har röstat med Socialdemokraterna i utskottet har också gjort konstaterandet att man inte har gått igenom dessa organisationers program. Jag fick inte något svar på min fråga om de hemliga föreskrifter som kan tas bort den 1 januari nästa år, dvs. om det skulle vara till stor skada för riket om de blev offentliga nu i maj, när KU diskuterar frågan.
Fru talman! Det är intressant att Bo Könberg lyfter upp citatet från flera utredningar, nämligen "farligt nära gränsen". Det är en ganska intressant formulering. I det här sällskapet, bland reservanterna, råder det ingen tvekan om att man är nära någon gräns; man är milsvitt över den i argumenteringen här. Det som har gjort det här till en komplicerad fråga när det gäller balansgången mellan det som är öppet och offentligt och det som ingår i de hemliga föreskrifterna, är det som hänger samman med den grundläggande frågan, dvs. att det råder total enighet om att det i ett demokratiskt samhälle finns ett visst behov av skydd. Att då avväpna hela den arsenal man har för detta arbete, hur mycket man än tycker om den eller ogillar den, är naturligtvis inte sakfrågan. Att så relativisera det, som Bo Könberg gör, och fråga vad det skulle göra om man tog bort den sju åtta månader tidigare - vad är det för sorts beslutsfattande? Om vi har ett system som gäller så har vi ju det tills vi har fattat ett nytt beslut. Frågan är på väg upp i riksdagen, så vi har all anledning att hantera den. Det som är olyckligt är att man hakar på resonemanget om kommissionsvågen. Att inte relatera till de utredningar som har gjorts och att så helt bortse från formuleringarna i de anmälningar som finns är ett olyckligt sätt att på politiska grunder "glida" i granskningsarbetet. Det tror jag inte gynnar KU. Vi har tittat seriöst på frågan. Vi har inte löst alla problem, men svaret är entydigt från KU: Det som regeringen hade rätt att göra har regeringen gjort. Vi granskar inte säpo i det här arbetet. Det är alldeles klart.

Fru talman! Pär-Axel Sahlberg framhärdar i sin läsning av en anmälan som han dessutom recenserar som vara av dålig kvalitet. Jag anser nog att det snarare är hans läsning av denna anmälan som håller låg kvalitet. Han säger att anmälan avser om det var möjligt att utfärda dessa förordningar. Det har han sagt upprepade gånger bl.a. i polemik med utskottets ordförande. Men jag skall återigen citera en mening ur anmälan. Där begärs det "att KU granskar nämnda hemliga föreskrifter utifrån om de har stått i överensstämmelse med gällande författningar eller eljest innehållit sådant som icke är godtagbart i ett demokratiskt samhälle". Det är alltså innehållet, icke formen, i förordningen som är ställt under granskning. Det tycks alltså inte Pär-Axel Sahlberg riktigt vilja förstå. Jag har läst det tydligt, och jag hoppas att det nu har gått fram. Det var detta som föranledde min fråga om det var ett avsiktligt missförstånd i ett tidigare inlägg. Sedan frågade Pär-Axel Sahlberg: Fanns det och finns det hot mot demokratin? Ja, det är därför som vi är överens om att det behövs en säkerhetspolis. Det finns tyvärr människor som med våld vill angripa andra människor och deras demokratiska fri och rättigheter. Därför behövs det en sådan här verksamhet. Därmed har man inte godkänt att allt det som står i förordningarna avser organisationer eller människor som är beredda att med våld trampa på demokratin eller andra människors demokratiska rättigheter. Visst förekommer det hot mot demokratin, men vi måste granska detta vidare, det är helt klart.

Fru talman! Jag fick en fråga från Pär-Axel Sahlberg om jag hade läst de utredningar som tidigare har gjorts, bl.a. av Carl Lidbom. I vårt eget material som ligger till grund för detta betänkande står det väldigt tydligt att vad Carl Lidbom kom fram till var bl.a. att de hemliga föreskrifterna borde upphävas. Det var 1989 som Carl Lidbom kom fram till detta, det är nästan tio år sedan. Detta var på grund av att de hemliga föreskrifterna gick så långt att man kom i närheten av åsiktsregistreringsförbudet. Man ansåg att värdet av många av uppgifterna om de kontrollerades aktiviteter var tveksamt. Registreringen av politiska aktiviteter borde inskränkas till personer som genom brottsligt beteende eller på annat påtagligt sätt visat att de utgör en säkerhetsrisk. Det är faktiskt det som vi diskuterar i dag igen. Det är min åsikt i dag att i det fall att någon har visat att han eller hon har begått ett brott eller på allvar är beredd att begå brott kan man diskutera saken. Men problemet är att regeringens föreskrifter går mycket längre än så. Det insåg Carl Lidbom redan för tio år sedan, och det borde väl Pär Axel Sahlberg kunna tillstå i dag.
Fru talman! Jag är glad för det som har sagts i de två senaste inläggen. Det innebär ett klarläggande. Peter Eriksson ställde sig bakom den recension som vi har gjort av Carl Lidboms material när det gäller uttrycket "vara i närheten av". Men i debatten har det inte handlat om "i närheten av", eftersom det har varit så solklart vilka övertramp som det har varit fråga om. Därför har vi nu - möjligen sent, men ändå - efter ett antal regeringsskiften ett förslag från regeringen om att de hemliga föreskrifterna skall upphävas. Men det är en väldig modifiering av samtalet när man säger att det är en gränszon som vi här diskuterar. Jag accepterar att Peter Eriksson inte har läst Carl Lidboms utredning utan bara den korta recension som finns i vårt betänkande, och det är kanske alldeles tillräckligt för den här debatten.

Jag vill rikta uppmärksamheten på att det pågående ärendet har tagit åtskilligt längre tid i anspråk än beräknat. Kammarens tidsprogram för resten av veckan är mycket ansträngt, och det är därför angeläget att alla möjligheter att koncentrera debatten tillvaratas. Korta inlägg är alltså välkomna.
Fru talman! Då det gäller gåvor till politiker och politiska partier avviker Sverige i två avseenden från vad som är normalt i andra västländer: För det första är lagstiftningen, som professor Madeleine Leijonhufvud påvisat i en artikel i Juridisk Tidskrift nr 4/1996-97, vad gäller gåvor och politisk korruption ovanligt svag i Sverige. Det är därför som en intresseorganisation utan problem kan betala tiotals miljoner kronor för att finansiera valrörelsen för ett regeringsparti - och dessutom ställa politiska krav på regeringen för att bidragen skall utbetalas. För det andra är den allmänna - eller kanske den mediala - attityden till gåvor ibland närmast drakonisk. Det är därför som även de mest blygsamma gåvor kan leda till mediedebatt om de uppmärksammas. Den förmån i form av semesterbostad i Spanien som statsminister Göran Persson mottog 1997 var emellertid långt ifrån ekonomiskt obetydlig. Värdet kan uppskattas till åtminstone 25 000 kronor. Att det inte rörde sig om en gåva i form av ett fysiskt föremål utan om en tjänst saknar givetvis betydelse i ett etiskt perspektiv. Därför är det naturligt att KU har behandlat frågan och undersökt omständigheterna kring denna förmån. Även om lånet av lyxvillan inte hade direkt samband med statsministerns tjänsteutövning, så saknar det inte samband med det faktum att Göran Persson är statsminister. Det var knappast i rollen som före detta kommunalråd i Katrineholm som lyxvillan ställdes till hans förfogande. En statsminister är en statsminister, även då han sover. Folkpartiets slutsats av granskningen är att Göran Persson borde ha visat större försiktighet i samband med att han sökte natthärbärge för sig och sin familj. Det ligger ju knappast något orimligt i tanken att man i förväg tar reda på de ekonomiska villkoren för en tjänst som man tänker utnyttja. Även om något formellt fel inte har begåtts, är det viktigt att regeringsledamöter - inklusive regeringschefen - iakttar ett betydande säkerhetsavstånd till gränsen mellan tillbörliga och otillbörliga gåvor. Så gjordes inte i detta fall. Det viktigaste med KU:s granskningsarbete - en verksamhet som nu har bedrivits i snart 200 år - är oftast inte att komma åt ett enskilt statsråd, utan att uppmärksamma problem och att skapa bättre förhållanden för framtiden. Jag tror att det nu aktuella granskningsärendet kan få en sådan effekt. Vi har gått igenom och diskuterat de senaste regeringarnas etiska riktlinjer och jag tror att granskningen kommer att bidra till att Regeringskansliets etikarbete får nya, friska impulser. Låt mig avslutningsvis berätta något om ett helt annat granskningsärende som behandlades t.o.m. innan Kurt Ove Johansson och Anders Björck inledde sina värdefulla insatser i konstitutionsutskottet. Det är ett intressant exempel på att KU:s arbete ibland kan få de mest oväntade effekter, i detta fall ett väsentligt bidrag till den svenska litteraturhistorien. Det hela börjar då professorn och skalden Erik Geijer blir snabbt engagerad i samtidens konstitutionella frågor och han blir ledamot av konstitutionsutskottet. Den 9 maj 1829 lämnar han in en granskningsanmälan mot statssekreteraren för inre ärenden M G Dankwardt. Geijer anser att Dankwardt visar bristande skicklighet i ämbetets utövning, men utskottet förkastar Geijers anmälan. Geijer hade redan tidigare känt missmod i riksdagsarbetet, och detta gör honom ännu mera nedstämd. På nätterna ligger han vaken och grubblar. På dagarna längtar han hem till umgängeskretsen i Uppsala, inte minst till musiklivet i staden. Under ett KU-sammanträde våren 1829 nedtecknar Geijer fyra rader på ett papper, där han uttrycker sina känslor för riksdagsarbetet. Dessa rader kommer sedan att bli en av de mest välkända delarna i den svenska centrallyriken. Jag hoppas att åtminstone alla i KU i fortsättningen skall tänka på KU:s granskningsarbete då vi hör Jussi Björling eller någon annan sjunga eller deklamera Geijers dikt Tonerna som lyder: Tanke, vars strider blott natten ser! Toner, till eder, till er vill det fly.

Fru talman! Egentligen är det inte särskilt mycket att tillägga i detta ärende utöver vad som redovisats i betänkandet och i majoritetsskrivningen. Bakom majoritetens uttalande står ju alla partier i utskottet med undantag för Folkpartiet. Ärendets konstitutionella vikt kan ju verkligen ifrågasättas. Sent omsider tycks också Folkpartiets representanter i KU ha insett detta. Reservationen utmynnar i att det bör utarbetas tydliga normer som skulle kunna accepteras av alla regeringar, oavsett partifärg. Som framgår av vårt betänkande finns det redan en samsyn i dessa frågor. Det som skall göras är med andra ord redan gjort. Regeringen har i en skrivelse 1996/97:56 utvecklat rutiner. Med hänvisning till denna skrivning beslutade Justitiedepartementet att Vi är naturligtvis alla överens om att regeringens ledamöter, precis som sagts här och som sägs i Etikkommitténs promemoria, bör hålla ett betydande säkerhetsavstånd till vad som är otillbörligt i de här sammanhangen. Här bör kanske nämnas att Riksåklagaren vid sin prövning den 7 april i år beslutade avskriva en anmälan mot statsministern angående brott i det aktuella fallet. I Folkpartiets reservation medges också att förmånen inte på något sätt haft samband med statsministerns tjänsteutövning. Man tycks också dela de övriga partiernas uppfattning i utskottet, att det inte kan riktas någon konstitutionell kritik mot statsministern i det här ärendet. Därmed menar jag att allt som bör sägas i ärendet är sagt. Sakligt sett finns det, som jag ser det, ingen anledning att ytterligare ta kammarens tid i anspråk för diskussion i ärendet.
Herr talman! Jag skall fatta mig utomordentligt kort. Jag vill bara gör helt klart att Folkpartiet anser att det fanns anledning att rikta kritik därför att säkerhetsavståndet mellan gränsen för otillbörliga och tillbörliga gåvor inte var tillräckligt stort, men vi säger att något formellt fel icke har begåtts. Oavsett om det blir majoritetens eller Folkpartiets linje i utskottet som vinner voteringen - det skall bli spännande att se i morgon - har anmälan och granskningen fört frågan framåt. Jag tror att man har blivit mer uppmärksam på att även tjänster kan utgöra otillbörliga förmåner och att det blir en större försiktighet i framtida regeringar, oavsett vilka som kommer att sitta i dem.

Fru talman! Jag vill inleda med att beklaga det faktum att Sverige har en statsminister som har en förmåga att fixa förmånliga semestrar just genom att använda sig av sin position som statsminister. Tidigare var det vingården Rabiega i Frankrike. Att det sedan sker i strid mot de skrivna spelregler som finns vad gäller gåvor och förmåner till statsråden är givetvis anmärkningsvärt. Därför är det för mig, som för så många andra medborgare i vårt land, helt obegripligt att statsministern kan undgå kritik i detta ärende. Utskottets bedömning lyder som följer: "Det kan inte hävdas att förmånen i fråga haft samband med Göran Perssons tjänsteutövning. Någon kritik från konstitutionella utgångspunkter kan därför inte riktas mot statsminister Göran Persson i detta ärende." Ja, det är utskottets bedömning - en bedömning som dock inte delas av dess ordförande, vilket gläder mig. I sin reservation framhåller ordföranden att statsministern borde ha visat större försiktighet samt att det är önskvärt att det utarbetas tydligare normer för vad som är godtagbart och inte. Jag delar alltså ordförandens åsikt vad gäller krav på större försiktighet, men jag står inte bakom denna reservation då jag anser att reglerna är tydliga och att reservationen i övrigt är för svag. Vad gäller bedömningen om att förmånen inte haft samband med statsministerns tjänsteutövning måste jag ställa en fråga till vice ordföranden i konstitutionsutskottet: Menar Kurt Ove Johansson på fullaste allvar att Göran Persson som exempelvis grundskollärare från Katrineholm eller som arbetare på Scania i Katrineholm också hade fått denna förmån av den spanske affärsmannen? Självklart var detta en gåva till Göran Persson just därför att han är statsminister.

Att en person i beroendeställning får ett sådant uppdrag är definitivt inte bra. Att sedan statsministern inte, innan han tackade ja till huslånet, tog reda på kostnad, ägare m.m. är mycket märkligt, för nog måste väl regeringens ledamöter, inklusive Göran Persson, känna till att det är den enskilde själv som har ansvaret att följa regelverket vad gäller gåvor och förmåner. Jag har läst regelverken framlänges och baklänges många gånger, men ingenstans står det: Obs! Dessa regler gäller ej Göran Persson. Däremot står det tydligt i regelverket om den enskildes ansvar. Det står också: Förmåner är trevliga att få. Men när man får en inbjudan eller någon annan förmån kan det finnas anledning till en stunds eftertanke. Detta måste statsministern fullständigt ha missat och inte bara statsministern utan så gott som hela KU. Skälet för denna restriktivitet som finns i etikreglerna är att allmänhetens förtroende för regeringens ledamöter annars kan rubbas. Jag vågar påstå att hela detta ärende och hur det har hanterats inte bara har rubbat förtroendet för statsministern utan även förtroendet för KU. KU:s förtroende har fått sig en redig smäll. Om inte KU:s ledamöter skall granska att regeringens ledamöter följer de etikregler som finns - ja, vem skall då göra det? Eller är det ingen som skall granska om regeringen bryter mot etik och moralreglerna? Jag undrar vad Ingela Thalén och Arne Kjörnsberg, som är satta att arbeta fram ytterligare etik och moralregler för socialdemokrater efter allt som har hänt runt omkring i vårt land, tycker om detta. Om det i KU skall tas politiska hänsyn när statsråd granskas har KU helt missuppfattat sin uppgift. Då är det dags att lyfta bort granskningsansvaret från KU:s bord. Det går inte att ha en grupp granskare som har hållhakar på varandra. Det är nämligen något som rubbar allmänhetens förtroende. Dessutom anser jag att det är stora brister i de uppgifter som finns i ärendet angående statsministerns huslån i Spanien. Det kunde nog delvis ha avhjälpts om det hade funnits vilja från utskottet att utreda frågan ordentligt. Flera uppgifter som framkommit är motsägelsefulla, och inte alls klara och tydliga, som Kurt Ove Johansson försökt få dem att framstå. Förmånen som uppskattas till åtminstone 25 000 kr enligt betänkandet kan man säkert utan att överdriva nästintill fördubbla. Marknadsvärdet för två veckor handlar om runt 55 000-60 000 kr. Och observera att det i etikreglerna står att det är just marknadsvärdet som skall räknas, och inte vad det har kostat givaren. Fru talman! I detta ärende finns mycket att fundera över. Hur skall allmänheten kunna förstå att de skrivna etikregler som finns och som är så tydliga inte har någon som helst betydelse när det gäller landets statsminister, som faktiskt borde vara landets främsta förebild vad gäller etik och moral?

För mig är svaret mycket bestämt: Låt någon annan i framtiden ta hand om granskningsärendena! Då skulle säkert statsministern få ta emot den kritik han så väl förtjänar för den gåva och förmån som vi nu har diskuterat.